Herr talman! Även Alf Lövenborg kom in på eftersläpningen på 1 500 milj.kr. i anslaget till driften av statliga vägar. Kurt Hugosson påtalade också detta, men jag hade inte rätt till replik på hans anförande. Jag sade i mitt tidigare inlägg, och det kan vara värt att notera även för Alf Lövenborg, att den uppräkning som har skett under de senaste fyra åren ligger på i genomsnitt 20 96 per år. Jag är fullt medveten om att vi har den eftersläpning på 1 500 miljoner som det här talas om. Men det är att märka att den eftersläpningen härrör sig från tiden före 1976.
Herr talman! För att inget missförstånd skall råda när det gäller min inställning till u-hjälpen vill jag — vilket jäg har gjort många gånger — deklarera att jag har en positiv inställning till u-hjälpen och att jag anser att vi i vårt land har råd med den. Eftersom AIf Lövenborg på ett oanständigt sätt försöker vinkla mitt uttalande vill jag upprepa vad jag egentligen sade. Jag sade, Alf Lövenborg, att det gällde de 800 milj.kr. som utgår som u-landsbistånd till u-länder som bedriver angreppskrig mot andra länder, därtill långt borta på andra kontinenter. Jag anser att de pengarna inte används på ett meningsfyllt sätt. Det vore i så fall bättre att satsa dem på det svenska vägnätet. Jag tror det vore bättre om vi gjorde den omfördelningen, Alf Lövenborg, att vi lät försvaret få sina pengar så att vi kan få råd med materiel för att försvara oss i stället för att vissa u-länder skall kunna bedriva angreppskrig gentemot andra. Jag tror att vi är ganska överens om detta i det här landet — utom Alf Lövenborg.
Herr talman! Först till Eric Rejdnell: Vi har en eftersläpning, konstaterar han också. Den härrör från en tidigare period, men det tycker jag är mindre intressant i sammanhanget. Det intressanta är att vi har en eftersläpning som man måste göra någonting åt. Men det vill inte han heller göra — det är klart dokumenterat i den här debatten genom det ställningstagande han gör. Sedan vill jag nog säga till Wiggo Komstedt att det inte är jag som vinklar frågan om u-hjälp kontra väganslag på ett oanständigt sätt. Det tycker jag att han gör alldeles utmärkt själv. I övrigt tycker jag att den delen av anförandet erinrar om det gamla ordspråket som säger att det dunkelt sagda också är det dunkelt tänkta.
Herr talman! Vad vi gjort under den korta tid som vi varit med i regeringen finns klart dokumenterat. Men det är självklart att ställer man kraven så högt att vi skall kunna klara en återhämtning för hela den tid som varit tidigare så kanske man spänner bågen litet för mycket.
Herr talman! Tala då om för kammaren, Alf Lövenborg, så att vi får det till protokollet, att Alf Lövenborg och hans parti är mer angelägna att ge pengar till u-länder som bedriver angreppskrig på sina grannar än att pengarna skall gå till vägar som förhindrar att svenska medborgare omkommer. Låt oss få det klart uttalat!
Herr talman! Det här är väl knappast något polisförhör av den typ som Eric Rejdnell vill lägga upp. Vi vill göra sådana prioriteringar att resurserna används på ett anständigt sätt, nämligen så att vi kan förbättra våra vägar. Vi behöver inte lägga över pengar från u-hjälpen. Vi behöver inte heller ta pengar från Cuba, om det nu är det som Wiggo Komstedt är ute efter. Det finns prioriteringar som kan göras inom det här landet.

Herr talman! I en motion har jag tagit upp frågan om att ersätta en färja som går över Dalälven i Gävleborgs län med en bro. De som bor i det som vi kallar utomälvsområdet i gamla Hedesunda kommun, numera Gävle kommun, har under 30 år försökt föra en kamp mot olika myndigheter för att få en broförbindelse till stånd. Under många år skyllde myndigheterna på att eftersom flottning pågick kunde man inte ha en bro därför att den skulle förhindra flottningsarbetet. När nu flottningen sedan lång tid upphört har det argumentet bortfallit, tycker jag. I stället har det inträffat att man på olika sätt försämrat färjetrafiken på det här stället genom att t.ex. ta bort nattrafiken. Man har också skapat ett minskat resande genom att bl.a. sätta fasta tider för färjan, vilket försämrat möjligheterna för folk att använda sig av färjeförbindelsen. Man har här enbart vägt in hur många personer som färdats utan att ta någon som helst hänsyn till den självklara rätt till service som de som bor i det här området har. Jag har under en rad av år motionerat i frågan, tyvärr utan större framgång. Det har interpellerats i riksdagen, och Gävle kommun har enhälligt ställt sig bakom de krav som ortsbefolkningen ställt. Kostnaden för driften av färjeförbindelsen har uppskattats till ca 700 000 kr. per år. Och man har räknat med att en ny bro kostar 5 milj.kr. Det innebär att om man byggde en bro skulle man spara in de här driftspengarna redan efter sju år. Det är för mig en gåta hur man då kan fortsätta att envisas med att ha en färjeförbindelse, när man efter så litet antal år skulle få bron att löna sig. Det har dessutom gjorts gällande att man skulle ha glädje av en ny broförbindelse som skall byggas i anslutning till ett nytt kraftverk i Söderfors. Men ortsbefolkningen har på senaste tiden klart visat att det inte är något alternativ för dess del. Utskottet har avstyrkt motionen med hänvisning till att man inte lägger sig i den prioritering som vägverket och länsstyrelsen har gjort. Men jag tycker ändå att trafikutskottet skulle kunna ha en åsikt om klokheten i att driva en färja när det är klart billigare, på bara ett fåtal års sikt, att ha en bro i stället. Samtidigt tycker jag att utskottet väl skulle kunna ha en åsikt om huruvida man inte borde kunna göra avsteg från strikt trafikräkning när det gäller att se till att folk i ett område där man har kulturell gemenskap och tillhör samma kommun skall få den service som alla människor bör ha rätt till. Jag tycker att det är ohållbart att i längden fortsätta att avstyrka den här motionen, eftersom de krav som har ställts från ortbefolkningens sida är väl befogade. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motionen 454.

Herr talman! I motionen 2133 har vpk tagit upp frågan om handikappanpassningen av kollektivtrafiken. Motionen innehåller först två yrkanden som inte behandlas i detta betänkande, nämligen att förslag på grundval av HAKO-utredningen snarast skall föreläggas riksdagen och att detta förslag skall innehålla dels förslag om åtgärder som omedelbart kan företas, dels ett femårsprogram för handikappanpassning av kollektivtrafiken. De yrkanden som behandlas i det nu föreliggande betänkandet innebär krav på forskningsmedel till handikappanpassning av kollektivtrafiken samt att handikapporganisationerna skall ha ett avgörande inflytande vid det långsiktiga arbetet med handikappanpassning av kollektivtrafiken. Att HAKO-utredningens förslag genomförs hör intimt samman med kravet på satsning på forskning för att kunna förverkliga den handikappanpassade kollektivtrafiken. Utskottet avfärdar de nu behandlade yrkandena i motionen dels med uttalandet att man i ett särskilt betänkande med anledning av den trafikpolitiska propositionen 99 kommer att behandla den handikappanpassade kollektivtrafiken, dels med direkta avståndstaganden från ökade satsningar. Eftersom man i propositionen till forskningsändamål endast anvisar 1,5 milj.kr. — det är i detta sammanhang en spottstyver — måste avstyrkandet av vpk-motionen i betänkandet under punkten 1, kommunikationsdepartementet, vara den gamla vanliga visan att de handikappade får stå på undantag. Vpk föreslår i stället en satsning på forskning för 10 milj.kr. —en förutsättning för att inom rimlig tid kunna göra avsevärda framsteg på detta område. Om propositionen föreslår att HAKO-utredningen skall ligga till grund för åtgärder och sedan medel saknas för att genomföra dem, så är ju detta uttalande i propositionen till intet förpliktande. Kravet att handikapporganisationerna skall tillförsäkras inflytande på forskningen får också ett blankt avstyrkande. Detta innebär återigen en väldig nonchalans mot de handikappade och deras organisationer. Man skulle egentligen vilja veta vad som är grundorsaken bakom utskottets njugghet mot handikappade år efter år när det gäller möjligheten till handikappanpassad kollektivtrafik. Herr talman! HAKO-utredningens förslag måste snarast genomföras, och det krävs insatser för detta. Därför yrkar jag bifall till motionen 2133, yrkandena 3 och 4, som behandlas i detta betänkande och som innebär att 10 milj.kr. anvisas till forskning om handikappanpassad kollektivtrafik, att handikapporganisationerna tillförsäkras ett reellt inflytande över det långsiktiga arbetet med handikappanpassad kollektivtrafik samt att forskningsarbetet bör ledas av en styrgrupp där handikapporganisationerna har ett avgörande inflytande.

Herr talman! I motionen 634 har jag tillsammans med några andra vpk-ledamöter yrkat att riksdagen bör framföra den meningen till regeringen att i kungörelser rörande statsbidrag till vägoch gatuhållning införs bestämmelser med innebörden att miljöintressena bör tillmätas stor vikt vid statsbidragsgivningen. Bakgrunden till detta krav är att det förekommer att statsbidragsgivning förbinds med trafiklösningar som står i direkt strid med miljöintressena. Konkreta sådana fall har diskuterats här i kammaren och kan exemplifieras med de uppmärksammade fallen med högbron i Stockholm och Vallaleden i Linköping. Flera andra exempel finns. Trafiklösningar som står i strid med miljöintressena och en bred opinion i kommunerna har givits företräde framför andra när det gäller statsbidragsgivningen. Detta förhållande är inte begränsat till de exempel som jag har pekat på utan verkar vara alltför vanliga. På detta sätt används statsmedel direkt för att framtvinga ofördelaktiga trafiklösningar. Statsbidragsgivningen borde ha den motsatta uppgiften, nämligen att främja miljömässigt tillfredsställande lösningar. När vi har tagit upp dessa frågor till debatt här i riksdagen har kommunikationsministrar av skiftande politisk hemvist hävdat att gällande bestämmelser inte hindrar kommunerna från att hävda miljöintressen. De faktiska förhållandena har man förbigått. Trafikutskottet förmår heller inte sträcka sig längre än till en redovisning av hur = fördelningsplaner upprättas och till att ställa sig bakom kommunikationsministerns uppfattning att bestämmelserna inte hindrar kommunerna från att hävda miljöintressena. I vanlig ordning finns det någon utredning som utskottet åberopar. Det kanske är så att bestämmelserna inte direkt hindrar kommunerna, men då är det ändå någon som tolkar bestämmelserna så att en kommun kan tvingas välja mellan att ta en miljömässigt otillfredsställande lösning som man får statsbidrag till eller också att utan statsbidrag klara en miljömässigt bättre lösning. Men då måste man väl ändå kunna komma till slutsatsen att bestämmelserna behöver ses över. Om det finns sådana oklarheter att statsbidragen kan användas på detta sätt, måste oklarheterna undanröjas. I bestämmelserna för statsbidragsgivningen behöver det införas klara regler med innebörden att miljöintressena skall beaktas och tillmätas stor vikt. Det är detta vi har begärt i vår motion. Tvärtemot utskottets uppfattning hävdar jag att det finns behov av att riksdagen begär av regeringen att bestämmelser av detta slag införs i kungörelser rörande statsbidrag till vägoch gatuhållning. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till motionen 634.

Herr talman! I det föreliggande betänkandet behandlas ett antal motioner om fortsatt bemanning av fyrar och kostnadsansvaret för denna verksamhet. Jag vill beröra en av dessa motioner, motionen 1953. Utskottet hänvisar i sin skrivning som svar på motionerna dels till den redovisning som sjöfartsverket på regeringens uppdrag har inlämnat till kommunikationsdepartementet i vilken redogörs för de överläggningar man haft med berörda myndigheter om bemanning av fyrar som har automatiserats, dels till att sjöfartsverket avser att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att föreslå mera långsiktiga lösningar vad avser fortsatt bemanning och kostnadsansvaret härför. Utskottet understryker också vikten av att andra intressen än sådana som direkt berör handelssjöfarten läggs till grund för arbetsgruppens arbete. Man pekar bl.a. på sysselsättningssynpunkter och regionalpolitiska synpunkter, övervakning av fiskezoner, försvarsintressen, sjöräddningstjänsten, kustbevakningen och den trygghet och säkerhet för sjöfarande som en bemannad fyr innebär. Alla dessa synpunkter är viktiga, och det är angeläget att de vägs in i det fortsatta arbetet. Att dessa frågor tillmäts stort intresse bevisas bl.a. genom de initiativ som organisationer och enskilda tagit i exempelvis norra Halland för att upprätthålla och så långt som möjligt fullfölja de uppgifter som fyrpersonalen haft vad gäller sjöräddning, havsövervakning, trygghet och säkerhet till sjöss i de farvatten där fyrarna automatiserats och avbemannats. I samband med avbemanningen av Nidingen den 1 januari innevarande år bildades i Onsala en kommitté för Nidingen med målsättningen att åtminstone under sommarhalvåret bemanna fyrplatsen med en räddningsstation för att i första hand trygga båtsport och fiske. Bemanningen skulle ske på ideell grund. Vad kommittén behöver hjälp med är bidrag till materiel för verksamheten. Vi har också i tidigare nämnda motion hemställt om ett särskilt bidrag till kommittén för Nidingen. Låt mig, för att ytterligare understryka den vikt som man lokalt fäster vid en fortsatt bemanning av Nidingen samt det intresse som man visar i frågan, nämna att en arbetsgrupp inom kommittén för Nidingen ordnat en utställning kallad Nidingen — från vedeld till data, som nu aiternerar mellan museerna i Halland. Mottot för utställningen är Automatik kan aldrig ersätta ett mänskligt vakande öga och Det finns värden som inte kan mätas i pengar. Utställningen stöds av bl.a. Göteborgs-Hallands seglarförbund, Segelsällskapet Kaparen vid Gottskär, Svenska Naturskyddsföreningen — Fjärekretsen, Onsala hembygdsgille, Hallands museum, Naturhistoriska museet i Göteborg, kulturnämnden i Kungsbacka m.fl. Herr talman! Samtliga motioner med anledning av detta ärende har avstyrkts av utskottet, men utskottet är positivt till de frågor som motionärerna har tagit upp.

Herr talman! Länsstyrelsen i Hallands län erinrar om de särskilda skäl som tidigare åberopats för att behålla bemanningen vid Nidingen, som jämlikt regeringens beslut avbemannats fr.o.m. årsskiftet 1978-1979. Gruppen föreslår att totalt 13 platser skall vara bemannade — av dessa är i dag 12 bemannade — och att den myndighet som har det största intresset av en bemanning på platsen skall vara huvudman och svara för driften. Den föreslagna trettonde bemannade fyrplatsen är Nidingen, vilken — som redan nämnts — enligt regeringens beslut avbemannades vid årsskiftet 1978-1979.
Herr talman! Undertecknarna av motionen 459 har velat fästa uppmärksamheten på två fakta. För det första har Örebro län kommit att släpa efter med väginvesteringar och har därför en lägre andel belagda vägar än många andra län. För det andra har särskilt en väg som är av större betydelse i länet, nämligen väg 244, en anmärkningsvärt låg standard. I motionen har vi beskrivit den här situationen och hemställt att regeringen uppmärksammar dessa fakta. Med tanke på utskottets skrivning att övervägande skäl kan anföras till stöd för yrkandena borde det ha varit konsekvent med ett tillkännagivande. I stället nöjer sig utskottet med att förutsätta att hänsyn tas till dessa behov vid fördelningen av medel på riksstaten. Beträffande behovet av en upprustning av väg 244 är vi överens inom länet. Vi kommer således att prioritera detta vägbygge. Däremot är det då viktigt att Örebro län snarast tilldelas medel på något sätt, så att projektet kan genomföras. Förhoppningsvis kan utskottets fromma förutsättande leda till önskat resultat. Mot ett enhälligt utskott är det naturligtvis inte särskilt meningsfullt att yrka bifall till motionen. Jag har därför inte för avsikt att framställa något sådant yrkande. Men jag vill framhålla vikten av att regeringen tar hänsyn till det särskilda yttrande som är fogat till utskottets betänkande.

Herr talman! Till trafikutskottets betänkande nr 15 är fogad en reservation berörande frågan om gemensamt huvudmannaskap för kollektivtrafiken för hela Skåne. I anledning av denna reservation vill jag kortfattat framföra några synpunkter. Kommittén har representanter för Malmöhus och Kristianstads läns landsting, Malmö kommun och Svenska kommunförbundets länsavdelningar i resp. län. Utredningsarbetet har varit inriktat på att åstadkomma samordnad trafik för hela Skåne. En kartläggning av de olika trafikströmmarna har omfattat pendlingstal, pendlingsströmmar, förvärvstillfällen, förvärvsarbetande befolkning, befolkningsstruktur, olika serviceutbud — ja, allt som är av vikt för trafikplaneringen. En gjord utvärdering visar att det förekommer tre dominerande trafikområden. I två av dessa ingår kommuner från båda länen i trafikverkställighetsområdena. Kommittén framhåller att er huvudman i varje län innebär att de naturliga trafikverkställighetsområdena delas av länsgränsen. Kommittén har gjort en detaljerad jämförelse, som belyser de problem som uppstår. Kommittén anser att ett gemensamt huvudmannaskap för hela Skåne skulle medföra en betydande administrationsförenkling. Kommittén framhåller att länsgränsdragningen i olika sammanhang försvårar trafikens ordnande. BI. a. gäller detta den lokala järnvägstrafiken över länsgränsen. Riksdagsbeslutet ger de nya huvudmännen möjlighet att i berörda delar integrera järnvägstrafiken i det nya huvudmannaskapet. I propositionen 1977/78:92, som utgjorde underlag för beslutet om den framtida lokala och regionala trafiken, omnämndes att Skåne utgjorde ett exempel på en region med omfattande resor över länsgränsen. För att på bästa och smidigaste sätt kunna ordna kollektivtrafiken skulle de båda Skånelänen ges möjlighet att gemensamt svara för huvudmannaskapet i landskapet. Detta har också varit Skånekommitténs målsättning. Ett gemensamt huvudmannaskap hade säkerligen också kommit till stånd, om inte riksdagen i fjol hade beslutat att gränsdragningen för huvudmannaskapet skulle följa länsgränserna. Herr talman! Med dessa få ord ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Redan i propositionen 1977/78:92 med förslag till lag om huvudmannaskap för viss kollektivtrafik uppmärksammades trafikförhållandena i Skåne. I anslutning till propositionen väcktes en socialdemokratisk motion, vari det bl.a. yrkades att det skulle ges möjligheter till undantag från den föreslagna formen för huvudmannaskap för att möjliggöra ert huvudmannaskap för Skåne. Trafikutskottet avstyrkte även vid det tillfället motionen. Frågan har nu åter aktualiserats bl.a. genom motionen 1978/ 79:208 av John Johnsson m.fl. Resandefrekvensen över gränsen mellan Malmöhus och Kristianstads län är mycket stor. Detta gäller inte minst sydöstra Skåne, där vi har resor i båda riktningarna — både arbetsresor och resor till utbildningsorter. Det är därför viktigt att interkommunalt samarbete kan etableras över länsgränsen utan byråkratiskt krångel, så att de resande inte missgynnas när det gäller att utnyttja rabattsystem. Det är svårt att finna några fördelar med att ha en huvudman i varje län. Jag kan inte finna annat än att ett gemensamt huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Skåne ur de resandes synpunkt vore det bästa. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till den reservation som är fogad till trafikutskottets betänkande nr 15.

Herr talman! Vi som väckte motionen 1978/79:464 menar att situationen i Göteborgsregionen är så speciell, att detta motiverar en särbehandling i fråga om rätten till de högre statsbidrag som är förknippade med huvudmannaskapet för viss kollektiv trafik. För det första finns det stora likheter med Stockholmsregionen, där man redan i den aktuella propositionen accepterade en avvikande organisation för huvudmannaskapet. För det andra startade Göteborgsregionens Lokaltrafik efter ett mångårigt utredningsarbete sin verksamhet — som f. ö. lett till ett ökat antal kollektivresor— den 1 september 1977, dvs. mer än sex månader innan propositionen 1977/78:92 blev offentliggjord i början av mars 1978. Till detta kommer att utredningsarbete m.m. bedrevs med den förhoppningen — för att inte säga förvissningen — att en förbättrad kollektivtrafik i Göteborgsregionens glesbygdsdelar skulle stå i samklang med regeringens uttalanden i olika sammanhang att man ville satsa på en förbättrad kollektiv trafik. Visserligen visste man att utredningen föreslagit en annan uppbyggnad av huvudmannaskapet än vad man uttryckt önskemål om från Göteborgsregionens kommunalförbunds sida. Men å andra sidan visste man ju också, att berörda tre landsting och Göteborgs kommun samtliga i sina remissyttranden förordat en särlösning för regionens vidkommande. Man utgick därför från att det borde finnas goda förutsättningar för att regering och riksdag skulle beakta dessa samstämmiga önskemål från de berörda politiska organens sida. Så blev nu icke fallet, och vi får självklart böja oss för riksdagens beslut när det gäller huvudmannaskapets uppbyggnad. Det är uppenbart att arbetet med att bilda tre huvudmän och verkställa och redovisa de fullständiga utredningar m.m. som krävs i de aktuella lagarna och förordningarna om viss kollektiv trafik för att en statsbidragsprövning skall kunna ske kommer att ta åratal, eftersom det krävs flera beslut i landsting, kommuner och länsstyrelser innan en statsbidragsansökan kan inges och prövas. Under denna tid skulle kollektivresenärerna i Göteborgsregionen gå miste om det med ca 1 milj.kr. per år förbättrade statsbidrag som den redan anordnade trafiken i och för sig berättigar till. Mot denna bakgrund är det glädjande att trafikutskottet ställt sig bakom vår motions krav på en snabb lösning av denna för Göteborgsregionens kollektivresenärer viktiga fråga. Efter ett tillkännagivande från riksdagen bör det vara möjligt för regeringen att för utbetalning av statsbidrag enligt de nya reglerna till Göteborgsregionens lokaltrafik acceptera en ansökan från de länshuvudmän som vi hoppas skall kunna bildas ganska snart, där man bara mera schematiskt antyder hur man räknar med att kunna ordna kollektivtrafiken på väg inom resp. län. I en andra etapp får man fullfölja med utredningar, kompletterande redovisningar m.m. för att utforma den definitiva lösningen av kollektivtrafikservicen för berörda läns invånare. Herr talman! Jag ber att under hänvisning till vad jag nu anfört få yrka bifall tilltrafikutskottets hemställan, mom. 3, i betänkandet 1978 79:464.

Herr talman! Det beslut som riksdagen fattade förra året innebär att kommuner och landsting kan bilda trafikområde över länsgränserna, men riksdagen var då — och är även nu, hoppas jag — avvisande till en lagstiftning som tvingar två eller flera län in i ett avtal när parterna inte är överens. Den nuvarande lagstiftningen ger möjligheter till ett samgående, om parterna är överens. De motioner som behandlas i detta betänkande gäller Skånetrafiken. De går ut på att man skall lagstifta och kunna tvinga fram ett nytt trafikområde. Dessa motioner har tillkommit eftersom det inte har gått att åstadkomma detta på frivillig väg. Det beror på att Kristianstads län i nuläget avvisar ett trafikområde över gränserna. En enhällig länsstyrelse i Kristianstads län har sagt nej till ett gemensamt trafikområde. Det är därför något märkligt att enstaka ledamöter även från Kristianstads län har undertecknat de aktuella motionerna. Det är glädjande att trafikutskottet avstyrkt dessa motioner. Det är ett enigt utskott så när som på två reservanter — naturligtvis från det mäktiga Malmöhus län, som i vanlig ordning skall gynnas på bekostnad av Kristianstads län. Jag har velat lämna denna redovisning inför kammaren för att undanröja den eventuella missuppfattningen att det skulle råda enighet mellan de båda Skånelänen angående ett gemensamt trafikområde. Herr talman! Som representant för ett frihetsälskande parti som är mot tvång yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag undrar om det Wiggo Komstedt nu har framfört är riktigt med sanningen överensstämmande. Den kommitté vi har i Skåne är sammansatt av representanter både för landsting och för kommuner. Denna kommitté har dels gjort en framställning hos kommunikationsministern, dels haft en föredragning för utskottet där man har uttryckt denna önskan. Helt naturligt skulle det inte vara tvingande, utan en förutsättning för det hela är att man blir enig om att försöka få ett gemensamt huvudmannaskap. Nu finns en del avvikande meningar i Kristianstads län i denna fråga, men huruvida länsstyrelsen har anledning att blanda sig i något som blir en fråga för landsting och kommuner kan man ifrågasätta. Det skulle således inte vara någon tvingande bestämmelse. Men vi har väl ändå i viss mån möjlighet att lyssna till vad man beslutar på det regionala och det lokala området.
Herr talman! I motsats till Alfred Håkansson tycker jag att länsstyrelsen skall ha ett stort inflytande i ett sådant här ärende. Och jag upprepar: En enhällig länsstyrelse i Kristianstads län har sagt nej till detta. Därutöver har i den utredning som Alfred Håkansson åberopar två ledamöter från Kristianstads län anmält avvikande mening, och den ena är partikollega till Alfred Håkansson. Herr Håkansson säger också att det inte skulle vara något tvång, och därför frågar jag: Vad finns det då för anledning att lagstifta?
Herr talman! Bl. a. skulle man utgå från det riksdagsbeslut vi fattade i fjol om att den minsta enheten skulle vara ett län. Men det råder speciella förhållanden i Skåne. Det är utan tvivel landstingen och kommunerna som bör fatta de avgörande besluten när det gäller huvudmannaskapet för den regionala och den lokala kollektivtrafiken. Det betänkande som Skånekommittén har upprättat är nu på remiss, och där får både landsting och kommuner ange sin syn på denna fråga.
Herr talman! Mycket kort: De ledamöter från Kristianstads län som har reserverat sig i kommittén är även landstingsmän.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande 1978 79:208 angående trafikorganisationen i Skåne. Om herr Komstedt hade läst klämmen i den motionen, hade han inte behövt gå upp här och påstå att man ville tvinga två län samman. Det har nämligen i motionen hemställts ”att riksdagen beslutar att lagen om huvudmannaskap för viss kollektivtrafik ändras på så sätt att då kommuner och landsting i två eller flera län begär att få bilda en gemensam huvudman regeringen efter prövning får medgiva detta”. Det är alltså inte tal om något tvång, herr Komstedt. Det går att läsa innantill även för herr Komstedt. Det förhållandet att man i Skåne har problem med trafiken och att man har en länsgräns som på ett onaturligt sätt delar landskapet har, som Alfred Håkansson redogjorde för, medfört att frågan om en gemensam huvudman har utretts i Skånetrafikkommittén. Avsikten var att man skulle utreda och undersöka förutsättningarna för ett gemensamt huvudmannaskap för den kollektiva trafiken inom hela Skåne. Det utredningsresultat som kommittén kommit fram till har utförligt redovisats i motionen, och de trafikutflöden som sker över den onaturliga länsgränsen finns också redovisade. Trots att uppenbara olägenheter redovisats när det gäller ett system med två huvudmän har utskottet tydligen inte brytt sig om att närmare sätta sig in i förhållandena. Man har inte heller tagit intryck av den utomordentliga redovisning som skett från Skånetrafikkommitténs sida. Utskottet har i stället hela tiden följt de byråkratiska anvisningar som lämnats av departementet. Utskottsmajoriteten synes inte vara intresserad av att förenkla förhållandena för de resande över länsgränsen eller för dem som skall utforma trafiken i fortsättningen i de båda Skånelänen. Man kan fråga om ett utskott verkligen kan ta så lätt på en uppgift som berör så många människor. De förhållanden som redovisats i motionen och som tagits upp i reservationen av Alfred Håkansson och Margit Sandéhn är så betydande för provinsen att man inte medvetet borde lägga hinder i vägen för en möjlighet att samordna trafiken. Utskottet pekar på att det via olika byråkratiska regler finns möjlighet att genomföra en gemensam trafik liksom på att man skulle kunna genomföra en samordnad Skånetrafik, varvid en fördel skulle vara att man kunde utkräva det politiska ansvaret. Enligt vår mening är det möjligt att bifalla motionen och ändå utkräva det politiska ansvaret. Det verkar onekligen som om utskottets majoritet mer hänger upp sig på detaljer och krånglar till förhållandena än medverkar till att åstadkomma enkla lösningar. Byråkratiutredningen har tydligen inte satt några som helst spår inom departementet eller hos utskottsmajoriteten. Allt talar för att den allmänna opinionen i framtiden kommer att utgöra ett kraftigt underlag för en ändring av utskottets inställning till trafikförhållandena i Skåne, så att man utan byråkratiskt krångel kan ge Skåne möjlighet till ett system med en huvudman för den kollektiva trafiken inom detta geografiskt begränsade område, oavsett vad trafikutskottets majoritet i dag anser. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Vi skall kanske inte vid denna sena timme ge oss in i en . diskussion om vilkét som är störst: min lsktinnighet eller John Johnssons logiska tänkande. ; John Johnsson citerade klämment isin motion och sade att man skall kunna bilda en gemensam huvudman när två landsting så begär. Ja, just det! Men det är bara det, John Johnsson, att det ena länet inte har begärt detta. Därför säger vi nej till det som därigenom blir ett tvångsförslag. Det är den enkla sanningen i det hela.
Herr talman! Jag sade att herr Komstedt själv kunde läsa innantill. Nu får jag tydligen ta tillbaka det, för när han citerade klämmen kunde han inte läsa innantill. Där står att det gäller två eller flera landsting och kommuner.

Herr talman! Riksdagen antog för mindre än ett år sedan ett nytt bidragssystem för den kollektiva persontrafiken på det lokala och det regionala området. Beslutet innebar åtskilliga förbättringar i förhållande till de bestämmelser som gäller i dag. Inte minst glesbygdsbefolkningen kommer att uppleva att trafikförsörjningen förbättras. Inom några regioner har man funnit det svårt att anpassa sig till de nya reglerna för huvudmannaskapet. I motionen 464 av Rune Torwald m.fl. krävs viss dispens för Göteborgsregionens lokaltrafik. Motionärerna menar att statligt stöd skall kunna utgå enligt det nya bidragssystemet innan länshuvudman har bildats. Nu är det så att lagstiftningen inte medger sådana undantag. Därigenom saknar regeringen laglig möjlighet att medge dispens i de fall som nämns i motionen. Det skall erkännas att trafikbilden inom den västsvenska regionen skiljer sig från den trafikbild som gäller för den övriga delen av landet. Utskottet har i år liksom i fjol uttryckt förståelse härför och har också anvisat lämpliga lösningar av samarbetsfrågorna. Vi anser att det dock bör finnas möjligheter att lägga upp trafiken inom ramen för det beslu! som riksdagen fattade i fjol. Det kan emellertid vara nödvändigt att regeringen noga följer strävandena att komma till rätta med problemen. Vi finner det så pass angeläget med någon form av medverkan från regeringens sida när det gäller att lösa problemen att vi nu föreslår riksdagen att ge regeringen detta till känna. Det här innebär emellertid inte något tillstyrkande av motionen. Ett liknande problem har redovisats från Skånelänens sida. I tre motioner har frågan aktualiserats. Här vill man skapa möjlighet till gemensamt huvudmannaskap för de båda berörda länen. Jag skall inte fördjupa mig så mycket i den något försynta reservationen av Alfred Håkansson och Margit Sandéhn utan bara peka på utskottets klara hänvisning till de möjligheter som finns att åstadkomma en lösning inom ramen för den gällande lagstiftningen. Man kan också notera den oenighet representanter för de båda länen uppvisar i denna debatt. Reservationen avstyrks alltså. I motionen 960 av Birger Nilsson m.fl. tas frågan om bidraget till kompletteringstrafiken upp. Det nya bidraget med 35 926 av kostnaderna och för högst sex körtillfällen per vecka anses i flera fall utgöra en försämring i förhållande till det gamla bidragssystemet. Enligt detta medges nämligen bidrag med 75 26 av nettokostnaderna och två dagliga sammanhängande turer. Avsikten med det nya systemet är att förbättra den kollektiva persontrafiken och inte att försämra den. Ett sätt att komma till rätta med vad vi kallar kompletteringstrafik, om behovet är större än de angivna sex körtillfällena, är att man överväger att i stället inrätta linjetrafik. Utskottet anser frågan om kompletteringstrafiken väsentlig och finner det angeläget att regeringen följer frågan med stor uppmärksamhet. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka avslag på reservationen och bifall till utskottets förslag på samtliga punkter.

Talmanskonferensen diskuterade i går frågan om riksdagsarbetet under återstoden av riksmötet 1978/79. Såsom framgår av ett till kammarens ledamöter utdelat protokollsutdrag vidhåller konferensen sin tidigare intagna ståndpunkt att riksdagsarbetet skall avslutas senast lördagen den 9 juni. Till protokollsutdraget har fogats den överenskommelse som företrädare för partigrupperna träffat om riktlinjer för frivilliga tidsbegränsningar vid behandlingen av utskottsbetänkanden. Till kammarens ledamöter har vidare utdelats preliminära tidsoch ärendeplaner för kammarens sammanträden under återstoden av riksmötet och en på grundval av dessa planer upprättad sammanställning över tillgänglig plenitid och beräknad taletid.
Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har i en fråga till justitieministern anfört att enligt uppgift i Läkartidningen nr 10 år 1979 ett landsting har beslutat att principiellt ge läkare med svagare meriter företräde till vissa tjänster framför läkare med bättre meriter. Mot den bakgrunden har Gunnar Biörck frågat justitieministern om han har några synpunkter på detta förfarande med hänsyn till grundlagens bestämmelser om förtjänst och skicklighet. Frågan har överlämnats till mig. Bestämmelsen i 11 kap. 9 § regeringsformen om att avseende skall fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet, vid tillsättning av tjänst gäller endast statliga tjänster. Den bestämmelse som Gunnar Biörck åberopar är således inte tillämplig på de landstingskommunala läkartjänster som här är aktuella. Detta betyder emellertid inte att de landstingskommunala myndigheterna kan förfara efter fritt skön vid tillsättning av tjänster. De är bundna av den övergripande bestämmelsen i 1 kap. 9§ regeringsformen att förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. I kommunallagen finns bestämmelser om besvär över beslut av kommunal nämnd, dvs. bl.a. sjukvårdsstyrelse och direktion. Vidare har landstingen i regel inrättat särskilda besvärsnämnder som skall pröva bl.a. besvär över tjänstetillsättningar. Sådana besvärsnämnder är inte bundna av de besvärsgrunder som anges i kommunallagen utan kan pröva lämpligheten hos ett beslut i allmänhet. Enligt vad jag har inhämtat har Läkarförbundet med anledning av det aktuella ärendet i skrivelse till socialstyrelsen begärt att styrelsen skall klargöra vilka principer som bör gälla vid tillsättning av s.k. FV-block för läkare. Ärendet bereds nu inom socialstyrelsen.

Herr talman! Tillåt mig tacka statsrådet Lindahl för att hon har gjort sig besväret att svara på den fråga som jag ställde till justitieministern och som nu efter flera passningar inom regeringskansliet slutligen har fångats upp av statsrådet Lindahls ishockeyklubba, vilken hon i graciösa turer, som ytterligare en av regeringens skridskoprinsessor, fört över juridikens emellanåt förrädiska is. Det är ganska spännande med denna regering, för man vet aldrig vilken av avbytarkedjorna man får möta. När jag frågade Gabriel Romanus fick jag svar av Ingemar Mundebo, när jag frågade Ola Ullsten fick jag svar av Carl Tham och när jag frågade Sven Romanus får jag svar av Hedda Lindahl — vilket inte är sagt som någon kritik, än mindre någon missbelåtenhet. Det är alltid angenämt att få samtala med statsrådet Lindahl, som vill så väl som vi alla vet. Min fråga tog sitt ursprung i en artikel i Läkartidningen, som innehöll det uppseendeväckande beskedet att ett av våra annars mera förtjänta landsting hade begått huvudlösheten att vilja föreskriva att sämre meriterade läkare skulle ha företräde framför bättre meriterade läkare till vissa tjänster. Detta erinrade mig om en situation i min ungdoms fagraste vår, då jag var i situationen att befinnas överkvalificerad för en tjänst som andre underläkare och samtidigt underkvalificerad för en tjänst som förste underläkare, vilket föreföll mig en smula egendomligt. Nu tycks man vara i färd med liknande påhitt, fast med vidare räckvidd. Som statsrådet också nämnde förhåller det sig så att det i regeringsformens 11 kap. 9 § stadgas att vid tillsättande av statlig tjänst skall avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Eftersom jag inte skulle få träffa justitieministern i dag, tog jag i går upp denna fråga med en representant för den högre jurisprudensen som jag råkade möta här ute i foajén, en representant som därtill har varit ledamot av Sveriges riksdag. Han gav mig beskedet att det även i nuvarande lagstiftning fortfarande gäller att vederbörandes kompetens för en tjänst skall komma i främsta rummet. Den allmänna ordningen — han använde uttrycket I'ordre public — förutsätter att underordnade offentliga myndigheter, även kommunala organ, följer samma principer som staten. För särskilda undantag fordras stöd av lag. Nu finns det, vilket statsrådet inte nämnde, en lag om offentlig anställning, nr 1976:600. Tillsättning av läkartjänster regleras också av sjukvårdslagen, vars 20 § har vissa stadganden, och det finns därtill följdföreskrifter rörande detta. Jag hinner inte just i den här repliken läsa upp vad som står där, men jag kanske i stället kan få ställa två frågor till statsrådet: Om det förfarande som jag har aktualiserat är olagligt — jag vill börja med den frågan, och jag tycker själv att det är olagligt — vad avser regeringen att i så fall göra? Om det är lagligt, är det då sakligt riktigt att förfara på det här sättet?

Herr talman! Jag vill säga till Gunnar Biörck i Värmdö att jag hoppas att det inte är för att jag har lättare för graciösa turer än Sven Romanus som jag står här som svarare, utan att det förelegat andra skäl för detta. Det har varit litet svårt att bedöma vem som var den rätte att svara på den här ganska intrikata frågan från Gunnar Biörck. Gunnar Biörck ställde också ett par frågor till mig i sitt anförande. Han frågade om det som förevarit i det här speciella landstinget är lagligt eller olagligt. Jag vill då replikera att av mitt frågesvar har framgått vilka bestämmelser som gäller inom det aktuella området. Det ankommer varken på mig eller på något annat statsråd att här i kammaren framföra några synpunkter på lagstiftningen. Jag vill också erinra om att det är domstolarnas sak att tolka lagar och andra författningar.

Herr talman! Då kanske jag upplysningsvis får uppläsa två stycken ur en utredning som riksdagens upplysningstjänst varit vänlig nog att förse mig med och som inte ingår i statsrådets svar. Där sägs: ”Närmare bestämmelser om tjänstetillsättning av offentliga tjänstemän ges i lagen om offentligt anställda . I denna lags 4 kap. 3 § sägs att om saklig grund för tillsättning av statlig tjänst gäller vad som föreskrivs i regeringsformen. I paragrafens andra stycke stadgas att vid tillsättning av icke statlig tjänst skall även fästas avseende vid sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet.” Stycket slutar med att det framgår av lagens 1 kap. 5 § att det därvidlag gäller endast vissa bestämda tjänster. Men så fortsätter upplysningstjänsten: ”Tillsättning av läkartjänst regleras av dels 20 § sjukvårdslagen, dels vissa stadganden i sjukvårdskungörelsen och dels socialstyrelsens cirkulär 1973:33 med anvisningar till vägledning för bedömning av de sökandes meriter i samband med tillsättning av vissa läkartjänster. Av dessa stadganden framgår att vid tillsättning av distriktsläkare, överläkare, biträdande distriktsläkare, biträdande överläkare, avdelningsläkare och underläkare som är legitimerad läkare under vidareutbildning för att erhålla specialistkompetens Det finns alltså sådana bestämmelser, och de förefaller mig att ha överträtts. Jag hade anledning att diskutera med statsrådet Tham förra veckan om att man, när man vill veta vad folkpartiregeringen avser, mestadels får ta sin tillflykt till pressen. I ett så seriöst organ som Svenska Dagbladet har jag då inhämtat att ”svaret” och den första repliken som statsrådet Lindahl avger som svar på frågor får hon på papper som hon läser upp. Men när hon kommer till sin andra replik, då säger hon vad hon själv tycker. Jag är nu mycket angelägen — och jag tror också att detta gäller Sveriges läkarkår — att få höra vad statsrådet egentligen tycker.

Herr talman! Det här är ju, Gunnar Biörck, faktiskt inte fråga om statligt reglerade tjänster utan om underläkartjänster. När det gäller den här kategorin saknas, såvitt jag vet, i sjukvårdslagen sådana bestämmelser som Gunnar Biörck talar om. Jag har svarat på Gunnar Biörcks fråga på det sätt som jag kan göra med hänsyn till den här frågans karaktär och vill tillägga att det är mycket tveksamt om Gunnar Biörcks fråga borde ha fått ställas med hänsyn till bestämmelserna i regeringsformens 12 kap. 5 §.
Herr talman! Det senare har jag faktiskt inte läst på, så när det gäller hänvisning till grundlagen har väl statsrådet Lindahl i detta stycke för ögonblicket ett övertag. Men i så fall riktas förmaningen inte mot mig utan mot talmannen, vilket i varje fall jag inte vill vara med på.
Under senaste veckoskiftet har det återigen inträffat fall där av allt att döma militära brandeller rökfacklor antänts och kastats in i lokaler där speciellt ungdomar varit samlade. Panikartade scener har utspelats och stor risk för ungdomarnas liv och hälsa har varit för handen. Det har nu misstänkts, och tidigare i något fall också visat sig, vara militär övningsmateriel som kommit till användning.
I övrigt vill jag bara säga att jag tycker att den här frågan inte bör handläggas av socialstyrelsen utan, förr eller senare, av regeringen. Min bestämda uppfattning kan i detta hänseende sammanfattas med ett uttryck som ursprungligen präglades av en högt värderad ledamot av kammaren. Något mildare och något ändrat kunde man säga: Någon ordning får det lov att vara också på landstinget i Östergötlands län.
Det förefaller möjligt att värnpliktiga i glädjen inför utryckningsdagen och av rent oförstånd medverkat till de inträffade katastrofsituationerna. 1. Vilken kontroll sker under den militära utbildningen för att rökoch brandmateriel på ett otillbörligt sätt ej kan åtkommas av de värnpliktiga och föras ut från militärt område? 2. Är försvarsministern beredd att medverka till att kontrollen skärps i detta avseende? 3. Informeras de värnpliktiga om riskerna med denna materiel och vad som kan inträffa därest den aktuella materielen missbrukas så som nu skett?

Herr talman! Åke Polstam har frågat mig dels vilken kontroll som sker under den militära utbildningen för att rökoch brandmateriel på ett otillbörligt sätt ej skall kunna åtkommas av de värnpliktiga och utföras från militärt område, dels om jag är beredd att medverka till att kontrollen skärps i detta dels om de värnpliktiga informeras om riskerna och vad som kan inträffa, därest den aktuella materielen missbrukas så som nu skett. Grundläggande bestämmelser för hantering av ammunition samt rökoch brandmateriel, finns i Säkerhetsinstruktion för försvaret. I syfte att förhindra att obehöriga personer får tillgång till ammunitionseffekter som medförs för övningsändamål krävs att befäl kvitterar ammunitionen när den hämtas, och att befälet bestyrker förbrukningen när den överblivna ammunitionen återlämnas. Den enskilde soldatens ansvar för ammunition regleras i nyssnämnda instruktion där det sägs: ”Efter övning skall var och en, även om han icke får order därom, snarast lämna ifrån sig oförbrukad ammunition till ammunitionsredogörare (motsv. ), som snarast efter övningens avslutande skall redovisa oförbrukad ammunition och eventuella hylsor och laddramar.” Om materiel stjäls är det praktiskt taget omöjligt att hindra att materielen förs ut från militärt område. Med hänsyn till tidigare händelser med stulen rökmateriel gav chefen för armén ut en arméorder i oktober 1977, där det framgår att skärpt kontroll i vad gäller efterlevnad av gällande bestämmelser skall ske samt vilka risker för personskador som föreligger vid felaktig användning eller missbruk. Denna order har delgivits samtliga berörda militära myndigheter. De värnpliktiga informeras också om risker och säkerhetsbestämmelser vid utbildning på resp. ammunition. Årligen används dock över 11000 rökfacklor eller rökhandgranater. Det är mycket beklagligt att enstaka grova missbruk med ammunitionseffekter har förekommit, men jag anser trots detta att förhållandena inte skulle förbättras av skärpta bestämmelser.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Svaret är i stort sett tillfredsställande. Det finns alltså regler och bestämmelser, men sedan är frågan om dessa följs. Att helt förhindra otillbörlig åtkomst är naturligtvis svårt, men det är angeläget med en bättre uppföljning av reglerna och en direkt kontroll. När jag ställde denna fråga hade tre liknande händelser inträffat där brandeller rökfacklor antänts och kastats in i lokaler där ungdomar varit samlade. Att detta är förenat med livsfara är uppenbart. När det är trångt och panik lätt utbryter kan det vara svårt, för att inte säga omöjligt, att ta sig ut — och då kan katastrofen vara nära. I ett av de fall som inträffade inför sista veckoskiftet i mars fick 23 ungdomar föras till sjukhus. I ett annat fall, där en rökfackla hade placerats i en trappuppgång, skadades en åldrig kvinna allvarligt. I Kristianstadstrakten utsattes 200 ungdomar, enligt tidningsuppgifter, för en gasfackla. Det var väl närmast turen som räddade dem, och bara tre personer behövde föras till sjukhus. Av allt att döma har det varit militär övningsmateriel som kommit till användning — jag vet inte om det är bevisat, men det sägs i varje fall i pressuppgifter. Det riktar helt naturligt blickarna på ansvariga inom de militära förbanden. Säkerligen är de inträffade händelserna skämt eller pojkstreck i samband med utryckning, då många värnpliktiga känner sig upprymda. Något uppsåt att skada har de säkert inte haft, utan detta har skett av oförstånd. Allt tyder också på att de skyldiga inte har klart för sig vilken risk de utsätter andra för. Därför är det förvånande att kontrollen inte är mer sträng än att rökfacklor tydligen så lätt kan åtkommas. De flesta av oss män har ju erfarenhet av militära övningar med detta slags materiel. Då var det noga med att kontrollera vad som förbrukades och att oförbrukad materiel lämnades tillbaka till förrådet. Enligt reglerna skall det ske även nu, men det måste alltså kontrolleras bättre. Jag hoppas att sådana här händelser inte upprepas och att militären skärper kontrollen i samband med framtida övningar, så att vi inte nästa gång får uppleva en total katastrof.

Herr talman! Jag är den förste att beklaga de tre händelserna i samband med utryckningen av årets värnpliktiga i slutet av mars. Jag vill påpeka att polisutredning pågår i samtliga fall. Tyvärr befinner sig en äldre dam fortfarande på sjukhus efter en av dessa tre händelser. När det gäller möjligheten att skärpa kontrollen är militärens resurser tyvärr begränsade, då man inte har rätt att kroppsvisitera värnpliktiga annat än då uttryckliga misstankar om att de har tillgripit materiel på olagligt sätt föreligger. Det finns annars tre tillfällen då man skulle kunna förrätta kroppsvisitationer. Det är dels direkt efter övning, dels vid visitation av skåpen i förläggningen och dels då vederbörande utpasserar genom kasernvakten. Men rätten är alltså begränsad, så att man inte får kroppsvisitera om man inte har uttryckliga misstankar om att vederbörande har med sig någon ammunitionseffekt. Dessutom finns det en annan metod för tillgripande av sådana effekter som är mycket tråkig, nämligen att en värnpliktig under pågående övning lägger ifrån sig t.ex. en rökhandgranat under en sten eller en buske för att sedan efter övningens slut gå tillbaka och hämta föremålet. Sådana metoder är mycket svåra att komma åt. Jag vill emellertid lova herr Polstam att vi, om de polisutredningar som nu pågår skulle ge anledning att misstänka, att verklig och avsiktlig ovarsamhet av något slag har förekommit, skall vidta särskilda åtgärder för att beivra sådan ovarsamhet. För dagen kan jag inte bedöma den saken, och problemet är svårlöst, men viljan att komma till rätta med det finns.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern även för detta besked. Jag förstår att möjligheterna är begränsade och inser också vilka svårigheter som finns. Men också genom skärpt uppmärksamhet och vaksamhet kan man naturligtvis åstadkomma en hel del, och jag är tacksam för att man ser allvarligt på denna fråga och för att de inträffade händelserna, om det är möjligt att Nr 122 förhindra dem, inte skall komma att upprepas. Torsdagen den a
Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningen får jag meddela följande. Jag avsåg att lämna svar på en interpellation av Lars Gustafsson om fördelningen av anslagen för det särskilda vuxenstudiestödet den 23 april 1979. Då Lars Gustafsson är förhindrad att närvara i riksdagen den dagen, är min avsikt att i stället besvara hans interpellation den 7 maj.

Herr talman! Inger Lindquist har frågat mig om jag anser att det är acceptabelt att juridikstuderande i Göteborg år efter år förvägras rätten till studiemedel samt, om svaret är nej, vad jag i så fall avser att göra för att förbättra deras situation. Den kvantitativa planeringen av högskoleutbildningen grundas på en sammanvägning av såväl individernas som arbetsmarknadens behov. Den ytterst bestämmande faktorn är dock de resurser som samhället kan anvisa för högskoleutbildning i konkurrens med angelägna behov inom andra områden. Den utbildningskapacitet som f. n. finns vid de juridiska fakulteterna har bedömts täcka behoven. Den av Kursverksamheten i Göteborg anordnade juridiska utbildningen faller således utanför de av samhället uppställda ramarna för juridisk utbildning. Utbildningen är därför inte studiemedelsberättigande.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga, men jag är ledsen att säga att jag tycker att det var ett byråkratiskt och tråkigt svar, där det saknas en förståelse för de faktiska förhållandena. På min första fråga, som gällde om statsrådet anser att det är acceptabelt att juridikstuderandena i Göteborg år efter år förvägras rätt till studiemedel, har statsrådet över huvud taget inte 1 svarat. Jag trodde att det var helt klart att den studiesociala situationen för dessa juridikstuderande inte är godtagbar. Socialförsäkringsutskottet har 1976 i en av riksdagen antagen skrivning med anledning av en motion som jag då hade väckt i denna fråga sagt, att den inställning som utskottet då intog inte innebar ”att utskottet anser rådande förhållanden för ifrågavarande juridikstuderande tillfredsställande”. Det råder sedan år tillbaka enighet om att studerande inte skall behöva ha sådana förhållanden som de som det här gäller, och jag skulle vara glad om också statsrådet ville ge uttryck för den uppfattningeri. Men det är inte bra att en sådan situation som denna får kvarstå år efter år. Jag måste säga att jag är besviken över att statsrådet, vars goda vilja jag absolut inte ifrågasätter, ändå inte har något besked att ge till de stackars studerande som det gäller. Som jag ser det går det alltid att ordna upp situationer, om man verkligen vill det. Det får inte vara så byråkratiskt ordnat att regler och bestämmelser lever något slags självständigt liv, utan de måste anpassas till verkligheten och tjäna människorna. Det är ju det som är deras uppgift. Verkligheten i detta fall är att här finns sedan många år tillbaka ett dokumenterat intresse för juridikstudier i Göteborg, och det tycker jag är ganska självklart med tanke på stadens storlek och inriktning och det upptagningsområde som finns runt om Göteborg. Som jag ser det är det samhällets uppgift att tillgodose det här behovet av nyttig utbildning och på olika sätt stödja och uppmuntra denna strävan efter kunskap. Statsrådet, som i motsats till mig är väl bevandrad i den här snårskogen av regler och bestämmelser, kan utan tvivel finna på en utväg om statsrådet vill det. Jag vill fråga statsrådet vilken utväg som statsrådet på sikt vill arbeta efter för att ge de västsvenska studerandena möjlighet att läsa juridik i Göteborg.
Herr talman! Det skulle vara mig främmande att till en erfaren jurist ge råd och anvisningar om hur man skall göra för att kringgå lagar och bestämmelser. Det är ju så att riksdagen har fattat beslut på denna punkt vid ett antal tillfällen och avvisat förslag om att inrätta juridikutbildning vid universitetet i Göteborg. Det har naturligtvis skett av omsorg om utbildningen i juridik i Lund, Uppsala och Göteborg. Innan riksdagen ändrar detta ställningstagande, är det självfallet omöjligt för mig att anvisa någon väg för att kringgå dessa bestämmelser. Däremot är jag den förste att säga att det naturligtvis alltid blir så att enskilda människor kan drabbas av det system som vi har. Men det är alldeles omöjligt att ändra på det genom att bara ta sin utgångspunkt i de konsekvenser det kan få för de enskilda studerandena. Det är alltså inte det att jag har något speciellt kallt hjärta, endast det att jag i denna fråga också har ett klart huvud.

Herr talman! Jag tycker ändå att jag har fått ett dåligt svar på frågan vilket intresse statsrådet verkligen har för att hjälpa de här studerandena. Det är väl ändå statsrådets uppgift att se till att de skall leva under sådana förhållanden som andra studerande i vårt land har. Det är självklart ingen uppmaning att kringgå någon lag. Det skulle jag, precis som statsrådet själv säger, vara den sista att uppmana till. Det sägs också i svaret att utbildningen vid de juridiska fakulteterna har bedömts täcka behoven. Men det är ändå så att det under många år har utexaminerats juris kandidater i Göteborg. Såvitt jag vet har det inte ställt till någon oreda på arbetsmarknaden. Samhället har också tillgodogjort sig deras examina, och det är examina som vederbörande efter stora uppoffringar har kunnat avlägga. Det är verkligen dyrt att studera juridik i Göteborg. Man får själv betala sina kursavgifter, som uppgår till I 000-1 500 kr. per kurs. Och det är, som både statsrådet och jag vet, en lång studietid fram till examen. Jag skulle också vilja fråga om inte följande oroar statsrådet. Det har ofta sagts att det är en snedrekrytering av jurister. Men i Göteborg kan bara de läsa juridik som har föräldrar eller andra anhöriga som kan betala för dem eller som har inkomst av arbete eller egen förmögenhet.
Herr talman! Det är väl möjligt att den sittande studiestödsutredningen kan komma med synpunkter också på utbildning av denna typ som går vid sidan av de av riksdagen beslutade allmänna utbildningslinjerna. Men vi har i denna kammare ett ansvar inte bara för dem som nu läser juridik i Göteborg utan också för dem som läser på andra håll. Det är den samlade bedömning som utbildningsutskottet har gjort. Jag tycker inte att jag kan gå ifrån den bedömningen. Skulle det visa sig att man i framtiden kan göra en annan bedömning av hela läget när det gäller utbildningen av jurister, löser sig självfallet den frågan som en följd av ett sådant ändrat ställningstagande.
Herr talman! Jag efterlyser fortfarande statsrådets viljeinriktning. Jag tycker det kommer fram väldigt dåligt vad statsrådet själv tycker och tänker i denna sak. Sedan är det så — och det kan jag inte tänka mig gäller på många andra platser — att man har en sådan kompakt vilja att läsa juridik i Göteborg. Det har pågått år efter år efter år, men redan när Göteborgs högskola kom till i slutet på 1800-talet sade man att nästa fakultet i Göteborg skulle vara en juridisk fakultet. Jag skulle verkligen vilja lägga statsrådet varmt om hjärtat att ta den här saken på allvar och begrunda den — det tycker jag faktiskt inte att statsrådet har gjort hittills.
Herr talman! Jag skall självfallet begrunda också denna fråga, liksom så många andra som jag har på mitt hjärta. Jag vill bara värja mig mot den tanke som Inger Lindquist framför — och som då och då hörs i denna kammare — att först har statsrådet en officiell uppfattning, men sedan vill vi också höra hans privata och personliga uppfattning. Såvitt jag vet känner inte riksdagsordningen någon sådan kluvenhet, utan det är en odelad person som här talar. Så måste det ju ändå vara.
att erhålla studiemedel
Herr talman! Möjligen kan det vara så att statsrådet får säga hur det är i dag — jag förstår att statsrådet i sitt svar egentligen bara har redogjort för de gällande reglerna — men det måste väl också vara så att statsrådet vill någonting för framtiden just i de frågor som jag nu har tagit upp, och det är det jag frågar efter. Dessutom har statsrådet fortfarande inte besvarat den fråga som de juris studerande ställer: Är detta en för dem acceptabel situation?

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkra fortsatt forskning inom radiobiologin när FOA lägger ner den verksamhet som nu bedrivs vid den radiobiologiska institutionen i Ursvik. FOA har beslutat att lägga ner den forskningsinriktning vid den radiobiologiska institutionen i Ursvik som går ut på att studera de långsiktiga effekterna av strålning. Forskning rörande de kortsiktiga effekterna av strålning avses i samband med FOA 4:s förflyttning bli förlagd till Umeå. Regeringen avser att tillkalla en särskild utredningsman för att göra en samlad översyn av nuvarande omfattning samt behov av forskning inom radiobiologi och radioekologi i Sverige. I avvaktan på resultatet av denna utredning bör forskningen rörande långsiktiga strålningseffekter vid den radiobiologiska institutionen fortgå under det kommande budgetåret.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag tolkar det så att i alla fall det omedelbara hotet inot den här forskningen är undanröjt i och med detta. Det är naturligtvis oerhört viktigt att den forskningen fortsätter att bedrivas i Sverige. I varje fall så länge som vi har kärnkraft i det här landet är det ju viktigt att vi också har en forskning om radioaktiva strålningseffekter på levande varelser. Jag kan inte, om man ser på den långsiktiga forskningen på det här området, dra någon riktig slutsats av svaret. Det skulle emellertid vara värdefullt att få någon form av uttalande av statsrådet Wikström om att avsikten med utredningen är att finna former som innebär att också den här forskningen kommer att finnas kvar i framtiden i Sverige. Det vore, som jag ser det, ganska oansvarigt att minska våra möjligheter att samla kunskaper på detta viktiga område. Jag föreställer mig att särskilt efter den ökade insikt om allvaret när det gäller radioaktivitetsproblem som man kunnat iaktta de senaste dagarna borde också intresset för att bibehålla sådan forskning ha ökat väsentligt. Men det är inte bara det skälet att vi behöver ha en radiobiologisk forskning i Sverige för att själva kunna skaffa oss kunskaper om strålningens effekter på levande varelser, utan en sådan inhemsk forskning är också en förutsättning för att vi skall kunna aktivt delta i det internationella samarbetet på detta område och tillgodogöra oss kunskaper som man samlar på andra håll i världen. ; ; Vad som samtidigt förvånar litet grand är att de här åtgärderna från regeringens sida har kommit först nu — först efter det att saken har uppmärksammats i pressen och blivit föremål för frågor i riksdagen. Det naturliga hade ju varit att man vid den tidpunkt då FOA:s beslut om nedläggningen fattades hade haft klart för sig hur verksamheten skulle fortsätta. Det är självklart att nedläggningen har skapat stora svårigheter för dem som håller på med denna verksamhet. Det faktum att saken skall utredas gör att osäkerheten består. Jag vill också fråga: Hur fungerar egentligen forskningsplaneringen på dessa områden, när man kan komma i sådana här egendomliga situationer?
Herr talman! Som Pär Granstedt mycket väl känner till är det inte alltid någon alldeles smärtfri procedur att utlokalisera statliga verksamheter. Här har alltså en institution, som lyder under ett statligt ämbetsverk, drabbats. För egen del hade jag ingen aning om detta förrän tidningsuppgifterna började strömma in. Så fungerar det ofta i verkligheten. Så snart som möjligt tog vi kontakter mellan de berörda departementen och komsöverens om att försvarsdepartementet skall ge anslag så att verksamheten kan fortsätta under det kommande budgetåret. Samtidigt skall en särskild utredningsman se över frågan om den långsiktiga lokaliseringen av den här verksamheten. Även om jag är lekman på detta område delar jag Pär Granstedts uppfattning att detta är en angelägen forskningsuppgift. Såvitt jag vet har man bedrivit en mycket intressant forskning vid denna institution. Jag bedömer alltså utsikterna att forskningen skall kunna fortsätta som goda men kan för dagen ingenting säga om i vilka former och under vilken huvudtitel denna forskning kommer att bedrivas. Den omedelbara faran är emellertid över, och vi skall ta tid på oss för att utreda vad som skall hända i framtiden. Forskningsplaneringen behandlas i en stor proposition som skall föreläggas riksdagen. Ett av de problem som vi i detta sammanhang arbetat med är att vi har forskning under sex eller sju olika departement, och då kan sådana här saker inträffa. Men värre än ett misstag är om det inte finns vilja att rätta till det. Den viljan har regeringen visat.
Herr talman! Viljan att rätta till det här misstaget vill jag uttala min uppskattning för, även om det hade varit värdefullt att utbildningsministern mer precist hade kunnat förutskicka att den här forskningen verkligen skall bibehållas för framtiden. För dem som håller på med detta arbete är det självfallet otillfredsställande att de ännu inte vet om de kommer att kunna fortsätta med verksamheten under kommande budgetår. Forskning är ju i allmänhet ingen månad-till-månad-verksamhet utan någonting som man vill bedriva långsiktigt. Därför är det också viktigt med långsiktiga garantier för att en forskning kan bedrivas. Jag kan förstå att det kan förekomma samordningssvårigheter, men jag tycker att det är anmärkningsvärt att utbildningsministern, som ju ändå är den inom regeringen som har huvudansvaret för forskningen, inte visste någonting om den här saken förrän pressen kom med dessa uppgifter. Representanter för den här institutionen har varit i kontakt med regeringen. Denna kontakt togs visserligen inte med herr Wikströms departement utan med jordbruksdepartementet, men nog borde väl kanalerna mellan olika departement och olika statsråd vara sådana att utbildningsministern får kännedom om förhållandena när det uppstår ett viktigt problem på ett forskningsområde. Jag föreställer mig att den här händelsen bör föranleda en del överväganden inom regeringen om hur man skall få den interna informationen att fungera bättre.
Herr talman! Jag är lika angelägen som Pär Granstedt om att vi skall se över detta, och jag skall ha det i minnet under de framförliggande åren.

Herr talman! Statens järnvägar har i ett remissvar i ett stadsplaneärende yttrat att ett eventuellt nytt dubbelspår söderut från Flemingsberg kommer att gå till Järna över Grödinge. Mot den bakgrunden har Pär Granstedt frågat mig vilken förankring i politiska beslut som SJ har för detta sitt handlande. På regeringens uppdrag projekterar statens järnvägar ytterligare ett dubbelspår mellan Älvsjö och Flemingsberg. Statens järnvägar har i detta sammanhang även studerat en fortsättning av detta dubbelspår från Flemingsberg till Järna över Grödinge. Sträckningen över Grödinge förekommer även i den regionplan för Stockholmstrakten som fastställdes av regeringen år 1974. Där talas om att man avser att hålla möjligheterna till denna sträckning öppna. Att statens järnvägar tog upp denna tanke i det planyttrande som Pär Granstedt hänvisar till, strider således inte mot något politiskt beslut.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Tyvärr måste jag konstatera att statsrådet Bondestam missade poängen med min fråga, trots att jag trodde att jag hade uttryckt mig ganska klart. Det var nämligen inte bara så att statens järnvägar i sitt remissvar tog upp tanken på att man skulle kunna dra en järnvägssträckning över Grödinge till Järna. Vad statens järnvägar sade — och det citerades i frågan — var att en eventuell framtida utbyggnad av spåret skulle gå över Grödinge till Järna och att en markreservation för ett dubbelspår parallellt med den nuvarande järnvägen därför inte skulle göras. Man nöjer sig alltså inte med att ventilera en tanke, utan man säger: Så här skall det bli. Och man råder Södertälje kommun att göra plandispositioner som innebär att en alternativ lösning med ett dubbelspår längs nuvarande järnväg inte skulle kunna bli möjlig. Om det inte finns några politiska beslut — och jag känner inte till några sådana — om att en eventuell kapacitetsutbyggnad skall gå över Grödinge har alltså statens järnvägar föregripit de politiska besluten och på egen hand agerat som en politisk beslutsinstans. Det är i så fall väldigt anmärkningsvärt. Det råder inte allmän enighet om hur den här utbyggnaden skall göras. Visserligen finns det en markreservation i den regionplan som fastställdes 1974 men det innebär, som var och en vet, inget definitivt ställningstagande utan är bara en markreservation. Södertälje kommun har klart uttalat att man inte stöder tanken på en järnvägssträckning över Grödinge som skulle innebära att tätorten Södertälje förlorade sin fjärrtågsstation. Centerpartiet har i regionplanesammanhang också gått emot tanken på en järnvägssträckning över Grödinge. Detta är alltså en politisk tvistefråga, om man så vill, där statens järnvägar tydligen på egen hand hävdar att frågan är avgjord. Om jag härmed ytterligare har förklarat innebörden i statens järnvägars yttrande, kanske statsrådet Bondestam kan kommentera huruvida statens järnvägar har någon politisk förankring för sitt agerande eller om det rör sig om en självtagen beslutanderätt.
Herr talman! Herr Granstedt behöver inte ta i så väldigt — i princip har statens järnvägar ingen skyldighet att underställa en sådan här spårdragning regeringens prövning. Men jag kan ändå lugna Pär Granstedt. Det remissyttrande som Pär Granstedt hänvisar till avgavs tidigt hösten 1978, och sedan dess har mycket hänt. Enligt vad jag har inhämtat har det under senare tid i samband med diskussioner mellan statens järnvägar och AB Storstockholms Lokaltrafik om den framtida pendeltågstrafiken kommit fram att det är önskvärt att ännu en tid hålla öppet om ett eventuellt nytt dubbelspår skall gå över Grödinge eller utefter det befintliga spåret. Statens järnvägar utreder f. n. frågan om var spåret bör dras. Det finns därför, som jag ser det, ingen anledning att i detta skede kommentera den utredningen.
Herr talman! Även om statens järnvägar i och för sig inte har skyldighet att underställa regeringen frågor som gäller spårdragning, så utgår jag ifrån att statens järnvägar inte kan bestämma på egen hand över planeringsfrågor med den mycket stora räckvidd som en ny järnvägsdragning har, med långtgående konsekvenser för alla berörda kommuner. Jag förutsätter att man inte kommer att genomföra någon utbyggnad av spårkapaciteten mellan Stockholm och Järna som det inte finns stöd för i landsting och berörda kommuner. Jag tycker det är tillfredsställande att höra att SJ nu äntligen fått i uppdrag att utreda också alternativet med en spårdragning längs med den nuvarande järnvägssträckningen. En sådan dragning har många stora fördelar med sig. Men vad som då är förvånansvärt är att SJ inte meddelat detta till Södertälje kommun. Det är bara några veckor sedan man i kommunen hade anledning att ta ställning till den stadsplanefråga som SJ hade yttrat sig över och där det kvarstod att SJ uppmanade kommunen att inte reservera mark för ett dubbelspår parallellt med nuvarande järnväg. SJ borde givetvis ha följt upp de utredningsdirektiv som SJ fått av regeringen genom att vända sig till kommunen och säga att det tidigare yttrandet inte var aktuellt nu, utan att det var önskvärt att mark reserverades. Lyckligtvis har inte Södertälje kommun följt SJ:s uppmaning utan reserverat mark, trots att SJ säger att det inte behövs. Men tänk om man hade följt SJ:s uppmaning och gjort stadsplanen på sådant sätt att en spårdragning längs med nuvarande järnväg hade omöjliggjorts eller i varje fall hade föranlett mycket stora extrakostnader! Då hade SJ genom sitt agerande upphävt den handlingsfrihet som ändå måste vara avsikten med utredningsuppdraget. Detta hade i så fall varit mycket allvarligt. Jag tycker kanske ändå att det finns anledning för regeringen att uppmärksamma det sätt på vilket ett affärsdrivande verk, som SJ är, handlar i sådana här frågor och försöker påverka en politisk utveckling, som det egentligen är fråga om. Herr talman! Det är svårt, Pär Granstedt, att kommentera något som bygger på felaktiga premisser. För det första har jag sagt att SJ inte har någon skyldighet att underställa en spårdragning regeringens prövning. För det andra har jag sagt att det regeringsuppdrag som lämnats gäller en järnvägsdragning mellan Älvsjö och Flemingsberg. Det finns alltså inte något regeringsuppdrag för den fortsatta sträckningen.
Herr talman! Jag förstår att statsrådet Bondestam har litet svårt att gå in på den problemställning som jag försökt dra upp, nämligen att SJ försöker styra en utveckling som man på politisk nivå inte fattat beslut om. Jag har i och för sig inte diskuterat om det är regeringen som är det politiska organ som skall ta ställning slutgiltigt här. Jag förutsätter, som jag tidigare sagt, att man inte gör någonting åt den här spårdragningen utan att också landsting och kommuner är med på detta. Det allvarliga är att SJ försöker styra den här utvecklingen genom sitt sätt att yttra sig i detta stadsplaneärende. Nu är i och för sig ingen skada skedd eftersom Södertälje kommun inte rättade sig efter vad SJ sade. Därför får vi väl med gemensamma tag nu se till att den här frågan får en ordentlig och förutsättningslös prövning, som jag hoppas leder fram till slutsatsen att den framtida ökningen av spårkapaciteten mellan Stockholm och Järna inte sker genom ett spår över Grödinge utan längs med den nuvarande järnvägssträckningen.
Herr talman! Herr Granstedt efterfrågar landstingets inblandning i ärendet. Det är, precis som jag sade i min första replik, just mellan landstinget och SJ som de här diskussionerna förs. Landstinget är alltså redan i högsta grad med i de diskussioner som förs.

Herr talman! Vänliga kolleger i kammaren har påpekat att civilutskottet har släppt ifrån sig ett ovanligt svåröverskådligt betänkande. Trasigt, säger en del. Svårläst, säger andra. Jag skulle kunna säga att vi i civilutskottet inte är skyldiga till det — i så fall hade jag bett om ursäkt för det. Det är ledamöterna i kammaren som ger oss dåliga arbetsförutsättningar; vi har fått så många motioner och framför allt så många motioner med många yrkanden i —- inte mindre än 127 — och vi måste ju behandla varje yrkande för sig. Det är förklaringen till att betänkandet blivit litet trasigt. De som klagar skulle kanske klaga på sig själva eller kanske på sina partikanslier — vad vet jag. Låt mig med en gång yrka bifall till de reservationer som har mitt namn som första namn samt i övrigt till civilutskottets betänkande nr 26, så att jag inte glömmer det innan det hela är över. Jag kan självfallet inte gå in på alla de socialdemokratiska reservationerna i civilutskottets betänkande nr 26. Birgitta Dahl står också på talarlistan. Hon kommer att beröra en del viktiga punkter i betänkandet, men trots det är det omöjligt för oss att hinna gå igenom alla de socialdemokratiska reservationerna. Jag skall nu bara ta upp det jag tycker är väsentligt och viktigt i bostadsfrågan med anknytning till det här betänkandet och till den partimotion som vi har väckt i denna fråga. Utskottet har, tycker jag, litet överlägset behandlat och nonchalerat en fråga av mycket stor vikt som vi har tagit upp i år och som vi tog upp även förra året. Då hade jag litet mera förståelse för att man avvisade motionen, därför att då väckte vi den i anknytning till propositionen om hushållning med energin. Det var en känslig och laddad fråga. Det var under trepartiregeringens tid, och då skulle ju allt avvisas. Då kunde jag förstå att man av de skälen inte tog upp de tankar vi förde fram om det nödvändiga i att se över den fortsatta samhällsutbyggnaden med hänsyn till våra resurser och våra önskemål om hur det skall vara. Nu har vi tagit upp frågan på nytt och i ett sammanhang där den rätteligen hör hemma, alltså under bostadsförsörjningen. Självfallet hör den hemma även i det andra sammanhanget, men nu tog vi upp den i ett vidare sammanhang. Nu säger man att det här bara är en teknisk omformulering av ett ett år gammalt yrkande, och att allt som föreslås i motionen kan ske enligt byggnadslagen. Den här frågan är den som mest pockar på intresse och lösningar i alla de kretsar som ägnar sig åt och bekymrar sig för den fortsatta samhällsutbyggnaden. Jag tänker då inte minst på det papper som statsrådet har fått från de två generaldirektörer som är ansvariga för de verk som är närmast berörda, planverket och bostadsstyrelsen. De lämnade i december förra året över en promemoria i denna fråga, där innehållet på vissa punkter är detsamma som i vår motion — låt vara att det inte är ordagrant detsamma. Jag undrar om utskottet hade yttrat sig på samma sätt om den promemorian varit föremål för utskottets behandling. Birgitta Dahl kommer säkerligen att beröra frågans sakinnehåll. Jag vill markera att det sätt på vilket denna fråga har blivit behandlad av civilutskottet inte hedrar utskottet. I civilutskottet brukar man inte vara rädd för att ta friska initiativ. I år har man inte varit störd av de partitaktiska synpunkter som man tidigare kanske kunde lägga på bedömningen av denna fråga. Jag skall inte fördjupa mig i själva sakfrågan, men jag kan inte undgå att läsa upp några rader ur den nämnda promemorian på sex sidor för att illustrera hur nära vårt motionsyrkande ligger vad generaldirektörerna för planverket och bostadsstyrelsen tycker. De säger: ”Frågan om stadsstruktur bör inrymma bedömningar av hur ett generalplanemässigt grepp kan tas på tätortens utveckling och inre omdaning, områdesvis.

Nu kräver generaldirektörerna att de två tillsammans med sina verk skall få göra en utredning av denna fråga. Om jag inte har tagit fel — det är inte helt klart — har statsrådet tagit upp detta i sammanfattningen till bil. 16. Men jag är inte säker på den punkten. Där är tonen i hanteringen en annan än utskottets — om det nu gäller samma fråga. Promemorian är daterad den 29 december 1978, och med kännedom om hur och när budgetar skrivs kan man anta att promemorian inte var bekant i det ögonblicket. Vi får förmodligen tillbaka frågan, när den har vandrat den långa byråkratiska vägen över alla instanser. Jag hoppas att de borgerliga ledamöterna i civilutskottet då har glömt vad de nu gjort, så att de med friska ögon kan behandla frågan. Bostadsbyggandets omfattning är av grundläggande betydelse för lösningen av bostadsproblemen. Det har vi tjatat om länge nu. Statsrådet hyste förhoppningar om att man skulle kunna bygga 60 000 lägenheter under det gångna året. Av offentliga handlingar framgår att antalet strax före årsskiftet skulle vara 58 000. Man har ansträngt sig för att hitta sakskäl för det. Vi vet att det rörde sig om något mer än 56 000 lägenheter. Vi vet också att antalet i januari iår var lägre än i januari förra året och att antalet i februari i år var lägre än i februari förra året. Den senare uppgiften är ju alldeles färsk. Bostadsbyggandet detta år har alltså fått en dålig start. Håller vi den takten blir det inte 56 000 utan kanske bara 54 000 nya lägenheter. Vi kom ju fram till 54 000 lägenheter 1977, om jag inte har antecknat alldeles fel. Det är viktigt att vi anstränger oss för att få i gång ett ökat bostadsbyggande. Det märkliga har inträffat att alla partier i civilutskottet utom folkpartiet, självklart, säger att ansträngningar måste göras för att få i gång ett ökat bostadsbyggande. På den punkten råder det alltså enighet mellan socialdemokrater, centerpartister och moderater. Folkpartisterna har av artighet mot regeringen en avvikande mening. Det sved naturligtvis i skinnet att inte kunna stå bakom vad vi skriver. Tyvärr nådde vi inte enighet om medlen för att få detta ökade bostadsbyggande till stånd. I motsats till de andra partierna hade vi socialdemokrater konkreta förslag — både sådana som vi har drivit tidigare och sådana som var nya — för att få stimulans i bostadsbyggandet. Ingen enskild åtgärd kan stimulera bostadsbyggandet, utan ett samlat grepp behövs. Vi har alltså föreslagit olika åtgärder, och vi tycker då att man skall ta till vara dem och se vad man kan göra av dem. Alla bidrag måste ju tas emot med stor tacksamhet när det gäller att få i gång ett ökat bostausbyggande, vilket har så stor effekt, inte bara på bostadsförsörjningen och det sociala livet i samhället utan också på arbetsmarknadssituationen totalt sett. Byggnadsindustrin är, som alla vet, enligt gamla termer en nyckelindustri. Den passivitet som departementet på den här punkten ständigt uppvisar tycker jag är deprimerande. Att klanka på att kommunerna inte har gjort vad de skall göra är inte bra. Det bör tvärtom vara så att man stimulerar kommunerna och inspirerar dem och inte drar sig för att ta till selektiva åtgärder för att få i gång byggandet på orter där bristen är stor och där resurserna är svaga. Nog finns det möjligheter, om man har politisk fantasi, att hitta medel för att få i gång ett ökat bostadsbyggande, som ju ur många synpunkter är viktigt. Jag sade att det är inte bara en åtgärd som behövs. Vi har lagt fram förslag, direkt knutna till avsnittet om bostadsbyggandets omfattning: det extra tilläggslånet motsvarande 10 96 av låneunderlaget, hyresgarantin, osv. Jag skall inte fördjupa mig i någon argumentering, för det ger inte tiden utrymme för. Det som kanske är avgörande för bostadsbyggandets omfattning är byggherrarnas vilja och förmåga att beställa arbeten. Allmännyttiga, kooperativa och enskilda bostadsföretag liksom kommuner känner rädsla inför framtiden med tanke på de ökade byggnadskostnader som de drabbats av under de senare åren. Det är numera allmänt erkänt att byggnadskostnadsutvecklingen har varit mycket dramatisk. Byggnadskostnaderna exploderade när vi fick en borgerlig regering. Tveklöst var det på det sättet att då släppte entreprenörerna sina hämningar. Vi fick effekter på kostnadssidan som är mycket dramatiska och som inte uppstått på något annat område som vi kan jämföra med. Vi tog upp dessa frågor 1977, och civilutskottet kunde den gången enas om att konstatera att den ökning av entreprenadpriserna som var noterbar inte hade motiv i bakomliggande faktorer, tror jag att vi sade — vi har ett så fint språk ibland. Med det menades att prisutvecklingen i fråga om byggnadsmaterial och arbetslöner inte var motiv nog för de förhöjda anbudspriserna. Vi kunde också notera att det var stor ojämnhet i prisbildningen runt om i landet. Men de borgerliga ville inte göra någonting. Om det var av ideologiska motiv eller av andra skäl må vara osagt, men de ville alltså inte gripa in i den bransch som mer än någon annan bransch i svenskt näringsliv är så beroende av statens medverkan i finansieringen — också när det gäller den normala verksamheten, inte bara när det är kris, för då hoppar staten in litet varstans hur som helst. Här finns en bransch som år efter år är helt beroende av att staten lämnar lån, inte bara till bostadsbyggande utan även på andra områden. Den branschen, som handskas med så mycket pengar och som spelar så stor roll för vår standard genom kostnadsutvecklingen, drar man sig för att gripa in i. Där borde vi om någonstans ha insyn. Från socialdemokratiskt håll krävde vi en utredning om detta, men de borgerliga har skjutit det kravet ifrån sig. Den utredningen gör prisoch kartellnämnden, säger man. Ja, nu börjar vi den vägen få in material. Nu har statsrådet fått registrera och arkivera och lägga på museum det förgångna. Nu är det för sent att reparera den skadan. Men bör man inte någon gång ta i denna fråga, så att vi slipper en fortsatt elakartad utveckling på byggnadskostnadssidan? Vi har begärt detta år efter år, och jag hoppas verkligen att man kunde ta itu med detta och få ordning på den kostnadsutveckling som är så ojämn, så omotiverad och rent oanständig i vissa sammanhang. Utskottet har upplevt anbudspriser på vissa orter i landet som man knappt vågar tala om. Människor måste bo där. Vi ordnar så att de får jobb, men de får inte bostäder, för det finns inte en byggmästare som vill bygga till anständiga priser. Det borde kunna tas i de här frågorna, i en bransch som helt har staten att tacka för sitt liv. Jag fattar inte att man på den punkten går omkring med silkesvantar. Här borde man ta i med hårda tag. Det borde inte vara bara ett tjänstemannajobb att undersöka vad som händer på det här området. Det måste till en parlamentarisk granskning för att se efter vad man kan hitta för åtgärder. Det räcker inte med att statens prisoch kartellnämnd genom sitt mycket förnämliga arbete plockar fram faktamaterial. Det är ingen glädje att läsa de siffrorna, och därför bör vi ta i dem och se vad vi kan göra åt dem. På de minuter jag har kvar vill jag säga någonting om det kanske ännu mera grundläggande bekymret när det gäller att få i gång ett bostadsbyggande och få en utveckling på väg mot det av riksdagen fastställda målet för bostadspolitiken. Nu är vi på väg bort från det målet. Vi går åt andra hållet. Vi får ökad segregation. Det är det stora bekymret, som också återverkar på bostadsbyggandets igångsättning. Jag är helt medveten om att denna utveckling har varit på gång från slutet av 1960-talet. Det har uppmärksammats av utredningar. 1974 tog riksdagen på den dåvarande regeringens initiativ ställning i den frågan och vidtog åtgärder över finansieringssidan för att eliminera effekten på skattesidan och skapa rättvisa mellan olika upplåtelseformer. Nu vet vi att efter 1974 har utvecklingen gått dramatiskt. Vi har fått en ökad segregation. Människor med dålig ekonomi, sociala skavanker, främmande nationaliteter osv. föses samman i vissa områden, medan de kapitalstarka kan köpa sig fria från den miljön och bo var de tycker, även i hus med bidrag från staten. Vi har begärt att man skulle ompröva förutsättningarna för att förverkliga den målsättning vi har; arbetet med att förändra den iakttagna utvecklingen startade ju 1974. Praktiskt taget hela det underlag som förelåg för 1974 års beslut har ändrats till i dag. Jag skall inte ta upp de sekunder jag har kvar med att referera det, eftersom jag skall försöka begränsa mig till de 15 minuter jag har angivit även om det kan vara svårt. Det krävs att vi tar ett samlat grepp i dessa frågor. De borgerliga i riksdagen säger att de vet exakt vad det rör sig om och det behövs bara att man lägger fram konkreta förslag. I så fall förvånar det mig att inte de borgerliga lägger fram sådana förslag. De kan väl inte gärna önska det tillstånd vi har f. n. och öppet erkänna att de vill ha segregation. Vi tror inte att det är så enkelt. Vi tror att det behövs en kombination av åtgärder på olika områden. Fastighets-, taxerings-, skatte-, lagstiftnings-, finansieringsoch andra frågor måste bearbetas i ett samlat grepp. Inte minst tycker vi det är viktigt att söka få en över tiden jämn utveckling av hyresnivåerna i olika upplåtelseformer. Detta är, tror jag, knutpunkten i bostadsfrågan. Vi måste komma åt utvecklingen på kostnadssidan. Vi skall vara klara över att utvecklingen på småhussidan har bidragit till denna kostnadsutveckling. Vårt avdragssystem har haft den effekten att ju bättre ställt man har haft, ju större hus man byggt, ju högre lån man har tagit, dess mera bidrag har man fått. I dag är skatteavdragen större än räntebidragen. För oss som höll på med detta på 1960-talet är det en fantastisk utveckling. Då var det inte jämförbara tal. Men i dag har avdragen passerat räntebidragen, och det är ju som bekant fint att få skatteavdrag. Det borde vara näst intill majestätsbrott, men det är det tyvärr inte, utan tvärtom. Däremot är det fult att få bidrag. Detta gör att explosionsutvecklingen på avdragssidan inte har kunnat hanteras i den offentliga debatten på det sätt som den förtjänar. Men man måste ta i den biten för att kunna komma åt det andra. På den punkten har vi lagt fram principiella förslag, som det sedan gäller att praktiskt utforma. Kommer vi inte åt dessa frågor, då kommer vi inte åt bostadspolitikens kärnpunkt. Då kommer vandringen att gå vidare, bort från de bostadspolitiska målen. Det är för mig skälen till att jag vill yrka bifall till de reservationer som har Per Bergman som första namn, och i övrigt på de andra punkterna bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är onekligen så som vice ordföranden i utskottet nyss sade, att det är ett stort och omfattande betänkande vi här har att behandla. Det har emellertid inte hindrat oss som företräder moderata samlingspartiet i utskottet att komma överens om att försöka begränsa våra inlägg i allra högsta grad. Detta ligger också i linje med den rekommendation som finns i talmanskonferensens protokoll nr 7, som i dag lagts ut på våra bänkar. Bostadspolitiken har sedan länge stått i centrum för samhällsdebatten. Det finns naturligtvis flera skäl till detta. Dels är detta ett alltför reglerat och samhällsstyrt område — något som det finns anledning att återkomma till i andra sammanhang —, dels är boendekostnaderna något som numera tar en mycket stor andel i anspråk av såväl den enskildes som samhällets budget. Till detta har kommit att allt fler vill äga sin bostad. Denna naturliga önskan att själv få äga sin bostad gäller inte längre bara frågan om äganderätt till egen villa och egen tomt; den gäller numera även möjligheten till ägande av bostaden inom en lång rad andra boendeformer. Bakom detta ligger, utöver människornas nedärvda önskan till enskilt ägande, att man vill ha ett verkligt inflytande över sitt boende och en möjlighet att genom egna insatser — det kan gälla reparationer och normalt underhåll — kunna påverka sina boendekostnader. Det måste vara politikernas uppgift att inte bara ”lyssna till rörelsen” — de måste även lyssna till vad de enskilda människorna vill. De måste försöka tillmötesgå de enskilda människornas önskemål om valfrihet i boendet. Till detta kommer att det från samhällets synpunkt är angeläget att söka komma till rätta med de ständigt stigande boendekostnaderna. Ökat enskilt ägande av bostaden kan verksamt bidra därtill. Den principiella grundsyn som vi har inom moderata samlingspartiet när det bl.a. gäller enskilt ägande till bostad skiljer sig helt från socialdemokraternas. De vill tvärtemot bostadskonsumenternas önskemål fortfarande stärka det samhälleliga och kollektiva ägandet. Jag skall inte närmare gå in på de olika vägar som vi från moderat håll anvisar när det gäller att öka möjligheten till enskilt ägande av bostad. Rolf Dahlberg kommer senare i debatten att ta upp dessa frågor. Till civilutskottets föreliggande betänkande har fogats ett stort antal reservationer. Jag skall inte ta upp någon polemik mot socialdemokraternas reservationer, men jag vill ändå fästa kammarens uppmärksamhet på reservationen 3, där de socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig för att ”all kommunal mark bör upplåtas med tomträtt”. Klarare kan man inte ge uttryck för en socialistisk grundsyn och ett totalt nonchalerande av de enskilda människornas önskan att få äga sin tomt. Jag ogillar naturligtvis den socialdemokratiska uppfattningen, men jag har stor respekt för de klara besked som lämnats. Så några korta kommentarer till en del av moderatreservationerna. I reservationen 25 yrkar vi bifall inte bara till yrkande 4 i den moderata partimotionen 1669. Nej, vi yrkar även bifall till den socialdemokratiska motionen 560 av Kurt Hugosson m.fl. Bägge motionerna går ut på att de enskilda hushållens bostadsbidrag skall slutligt prövas i samband med inkomsttaxeringen. Ett sådant system skulle innebära att avräkning av bostadsbidragen sker i samband med kontroll av deklarationen, varigenom bidragstagare som fått för litet bostadsbidrag skulle erhålla överskjutande skatt medan för högt utbetalt bostadsbidrag skulle resultera i kvarskatt. Enligt min mening är detta ett administrativt enkelt system. Ja, det är faktiskt så bra att det i förstone syntes resultera i en majoritet i utskottet för att hänskjuta frågan till den utredning som, enligt vad utskottet erfarit, inom kort kommer att tillsättas för att utreda barnfamiljernas, särskilt flerbarnsfamiljernas, ekonomiska situation och bl.a. även skattesystemets effekt på bidragsgivningen. Så blev nu av någon outgrundlig anledning inte fallet. Beträffande nämnda utredning vill jag uttrycka min tillfredsställelse med att den skall tillsättas. Det är ett moderat krav som därmed blir tillgodosett, och jag noterar tillsättandet som ett resultat av inte minst vårt arbete i utskottet. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 25 och hoppas att den skall finna stöd även hos Kurt Hugosson och hans partivänner. Jag yrkar även bifall till reservationen 27, där vi moderater i utskottet föreslår att det i framtiden, där så är lämpligt, skall vara möjligt att vidmakthålla studentbostadsföretagen. Denna verksamhet har försvårats av det beslut som riksdagen fattade 1971 om avveckling av byggande av studentbostäder i studentbostadsföretagens egen regi. Vi anser att denna verksamhet, som fyller en viktig social funktion, bör få fortsätta och få erforderligt stöd. I reservation nr 28, som jag yrkar bifall till, anser vi moderater att markförvärvslånen bör avskaffas. Det är en princip som vi hävdat ända sedan de infördes. De kommunala markförvärven är ofta av en omfattning som inte är motiverad av behovet av mark för bostadsoch annan bebyggelse. Det kan inte finnas anledning för staten att stimulera en sådan politik. Tvärtom bör det vara möjligt att i många kommuner frigöra kapital genom att försälja icke erforderliga markinnehav och genom att stimulera till enskilt i stället för samhälleligt ägande. I konsekvens med vårt yrkande om att marklånefonden skall avskaffas så behövs inte den i budgetpropositionen begärda medelsanvisningen på 133 milj.kr., och vi har heller inte, som vi anför i reservation nr 29, anledning att ta ställning vare sig till frågan om vidgning av lånemöjligheterna eller till de förslag som framförts om ändrade amorteringstider och lånevillkor. Antalet outhyrda lägenheter har under senare år starkt minskat, och utgifterna kan, som bostadsstyrelsen även anför i sina petita för nästa budgetår, för eftergift av hyresförlustlånen successivt beräknas minska. Detta är glädjande, och bostadsstyrelsen har också helt logiskt begärt 50 milj.kr. för kommande budgetår mot 75 milj.kr. under innevarande. Jag är medveten om att det föreligger vissa svårigheter att uppskatta beloppet, men det finns för den skull inte anledning att, som departementschefen och utskottets majoritet föreslår, anvisa oförändrat 75 milj.kr. för budgetåret 1979/80. Snarare finns skäl förmoda att bostadsstyrelsens beräkningar ligger i överkant. Vi moderater i utskottet har emellertid accepterat beräkningen på 50 milj.kr., och jag yrkar bifall till detta förslag i enlighet med vad vi anfört i reservation nr 31. Utskottets vice ordförande var i sitt anförande inne på bostadsbyggandets omfattning. Utskottet uttalar på s. 44 i betänkandet att ”regeringen i sina samlade åtgärder på skilda sektorer skall utgå från att bostadsbyggandet bör öka snabbare än vad dess egna förslag antyder i fråga om viljeinriktningen”. Detta är från utskottets sida närmast en markering av behovet av en ökad bostadsproduktion, men jag vill understryka att byggandets inriktning måste ta ökad hänsyn till konsumenternas önskemål; vi måste medverka till att de verkligen får reell valfrihet i boendet. Detta kan endast ske genom en avsevärd ökning i produktionen av småhus. Genom att skapa balans mellan tillgång och efterfrågan motverkas också de stora prisstegringarna på villor och andra bostäder med äganderätt som skett under senare år. Herr talman! Jag ber att med detta få yrka bifall även till övriga moderatreservationer som är fogade till utskottets betänkande.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har under den allmänna motionstiden i år väckt en mycket omfattande motion om bostadspolitiken, och huvuddelen av förslagen i motionen behandlas i det betänkande som nu diskuteras. Den bostadspolitik vpk utformat och försökt föra ut och få stöd för har under senare år fått allt större genomslagskraft. Flera av de krav vi ställer i vår huvudmotion och övriga motioner med anknytning till bostadsoch hyrespolitiken har tagits upp av hyresgästoch fackföreningsrörelserna, av olika kvinnooch ungdomsförbund och av socialdemokrater här i riksda Krav som vpk:s medlemmar och organisationer sedan många år nästan ensamma slagits för har nu även tagits upp av den övriga arbetarrörelsen. Det visar att vpk har ett brett stöd för sin bostadspolitik bland hyresgästerna, på arbetsplatserna, i bostadskooperationen och inom arbetarrörelsen i sin helhet. Kampen mot höga hyror, för bättre bostadsmiljöer och ökade rättigheter åt hyresgästerna har skärpts under senare år. De förbättringar som har skett under årens lopp är resultat av en medveten kamp från arbetarrörelsens och hyresgästernas sida. Förbättringarna har vunnits i kamp och i strid mot fastighetskapitalet, mot den svenska storfinansen, mot bank-, markoch byggkapitalet. Vpk skiljer sig från övriga partier i sin syn på bostadsfrågan när det gäller kampen för bostaden som en social rättighet, då vi inte bara i ord utan också i handling söker förverkliga detta. I vårt kommunistiska partis första partiprogram, punkt 10, som antogs vid bildandet år 1917, sägs följande: ”Varje medborgares rätt att erhålla en människovärdig bostad tillgodoses av samhället.” Alltsedan dess har en politik där bostaden är en social rättighet varit det grundläggande. Vi har i motionen 396 formulerat dagens grundläggande krav så, att alla människor skall ha tillgång till en tillräckligt stor, modernt utrustad bostad i en bra miljö och till rimliga kostnader. En lönarbetare skall kunna hyra en sådan bostad utan bostadsbidrag. Vi har också angett att det måste finnas bestämda målsättningar för hur bostaden skall fungera för och påverkas av de boende. Man måste bygga och förändra för gemenskap mellan människorna och inte för isolering. Ingen skall kunna göra vinster på andras behov av att bo. Vinstoch spekulationsintressena måste bort i alla led, alltifrån marken till förvaltningen. En lösning av bostadsfrågan i dess helhet förutsätter så långt gående förändringar att den lig först i ett samhälle med radikalt annorlunda förhållanden, i ett socialistiskt Sverige. Kampen för bostaden som en social rättighet måste emellertid föras redan i dagens Sverige, under kapitalismen. Vpk har visat hur betydande förbättringar kan åstadkommas för de flesta människorna redan här och nu. Tyvärr har sådana förändringar av verklig betydelse och avgörande karaktär förhindrats av både socialdemokrater och borgare. En social bostadspolitik med en socialistisk inriktning innebär långt gående förändringar och ingrepp mot privata vinstoch spekulationsintressen på hela bostadsmarknaden. Förändringarna skall ske på kapitalets, på vinsternas bekostnad, genom samhällsingripanden och samhällsinsatser i alla led på bostadsmarknaden. Det gäller kapital, mark, byggnadsmaterial, byggande, ägande och förvaltning. Vpk har i de motioner som nu är föremål för behandling visat hur man genom kortsiktiga och långsiktiga åtgärder måste angripa orsakerna till dagens bostadspolitiska missförhållanden och åstadkomma väsentliga förbättringar. Framför allt måste detta nu innebära ett kraftigt ökat bostadsbyggande med inriktning på flerfamiljshus i de kommunala och bostadskooperativa bostadsföretagens regi samt insatser för att stoppa hyreshöjningarna. Ibland har den svenska bostadspolitiken framställts som näst intill socialistisk. Den uppfattningen kan ha uppstått på grund av att de statliga ingripandena och den statliga planeringen varit relativt omfattande på bostadsområdet. Det kan också bero på att det funnits progressiva bostadssociala inslag, särskilt i jämförelse med andra kapitalistiska länder. Men åtgärder inom bostadspolitiken liksom övriga statsingripanden har ständigt underordnats kapitalismens utvecklingslagar. Koncentration av kapital, produktion och makt underlättades bl.a. med bostadspolitikens hjälp. Under en tid uppnåddes en snabb tillväxt i ekonomin som ledde till bl.a. höjd bostadsstandard. Men den fick köpas till priset av en samhällsutveckling på monopolkapitalets villkor med företagsnedläggningar, utarmning av glesbygden, sociala påfrestningar, dåliga och anonyma bostadsmiljöer. Under den nuvarande krisen, när produktion och sysselsättning stagnerar och går tillbaka även i de traditionellt bärande branscherna i den svenska exportindustrin, visar det sig vilken bräcklig grund bostadspolitiken vilar på. Trots att det finns många olika stödåtgärder kan inte staten och kommunerna upprätthålla det bostadsbyggande som tidigare planerats och de bostadspolitiska målsättningar som tidigare ställts upp. Under de senaste åren har genomförts hyreshöjningar som inneburit att hyrorna t.o.m. ökat snabbare än den kraftiga allmänna inflationen. Ökade bränslepriser kommer att medföra ytterligare höjningar under 1979. Samtidigt har reallönesänkningar drabbat de flesta lönarbetare. De allmännyttiga bostadsföretagen — klämda mellan kapitalets profitkrav och hyresgästernas svårigheter att betala högre hyror — har råkat i ekonomiska svårigheter. Det sociala inslaget i efterkrigstidens bostadspolitik hotar att försvinna. Innan jag går över till att kommentera civilutskottets behandling av våra motioner och någrå av yrkandena, vill jag återge något av vad de borgerliga partierna presterade i den väldigt torftiga offentliga bostadspolitiska diskussion som vid årsskiftet fördes i massmedia.

Samhället bör stå helt neutralt.” — ”Valfriheten måste vara en naturlig rättighet i ett välståndssamhälle som det svenska.

Detta är ett litet axplock från vad jag i går kväll som hastigast gick igenom bland mina senaste urklipp. Det här återspeglar, enligt min uppfattning, ganska bra synsättet bland företrädare för borgarpartierna när det gäller de frågor som behandlas i föreliggande betänkande. Nu säger man i betänkande och reservationer inte så här öppet vad man vill, och man torde knappast heller göra det i dagens debatt. Faktum är emellertid att de borgerliga partierna under sin regeringstid inte har lyckats eller har haft vilja att förändra bostadspolitiken till det bättre för hyresgästerna, utan tvärtom har de försämrat den. Hyrorna har stigit i en tidigare oanad takt. Bostadsbristen och arbetslösheten inom byggbranschen ökar. Boendesegregationen förstärks hastigt. Orättvisorna mellan olika boendeformer förvärras. Spekulationshandeln med fastigheter och lägenheter ökar. Herr talman! Den öppna bostadsbristen har kommit tillbaka. Att rätten till en bra bostad till rimliga kostnader i verkligheten inte finns vet hundratusentals bostadssökande av egen erfarenhet. Över 40 000 ungdomar söker förgäves egen bostad. Diskrimineringen av ungdomar på bostadsmarknaden tar sig flera uttryck. Både privata och allmännyttiga hyresvärdar ställer krav som för ungdomar är mycket svåra att uppfylla, t.ex. att man skall ha en årsinkomst på minst 45 000 kr. eller minst 6 månaders fast anställning. Många befinner sig i en ond cirkel. Då de söker arbete och inte har fast bostad har de svårt att få anställning. Har de inget fast arbete får de ingen bostad. Många ungdomar protesterar med all rätt genom att ockupera rivningshus och bostadsförmedlingar och kräver att man skall ta itu med de verkliga bostadstjuvarna, hajarna och spekulanterna. De borgerliga partierna har gynnat den fria marknadens krafter och en ökad privatisering av boendet, varvid ett utbyggt system med äganderättsoch andelslägenheter samt en avrustning av de allmännyttiga bostadsföretagen ingår som en del i bostadspolitiken. Spekulationen i bostäder tilltar för varje dag som går. Undersökningar i Stockhom har visat att lägenhetsförsäljningen av andelsoch insatslägenheter ökar allt snabbare och att överlåtelsepriserna under 4-5 år har tvåtill tredubblats. Antalet ”ägarlägenheter” har ökat mycket kraftigt, och byggmästare eller byggföretag står bakom ungefär hälften av alla lägenhetsaffärer. Nackdelarna från kommunernas synpunkt med ägarlägenheter är bl.a. att det försvårar genomförandet av de bostadspolitiska målen då det gäller en allsidig hushållssammansättning. I de flesta fall är det bara penningstarka hushåll som har möjlighet att skaffa insatslägenhet. Prisutvecklingen medför att även kooperativa bostadsrätter får likartade bostadspolitiska effekter. Denna utveckling går naturligtvis inte att stoppa genom åtgärder som skulle leda till en ännu snabbare åtskillnad mellan fattiga och rika människor eller genom att sälja ut de kommunala bostadsföretagens mest attraktiva lägenheter till dem som har pengar eller goda bankförbindelser. I stället skall privata hyreshus överföras i kommunernas ägo, en priskontroll återinföras då det gäller bostadsrätter och krafttag tas mot all fastighetsoch lägenhetsspekulation. Det ökade boendeinflytande som alla säger sig eftersträva måste åstadkommas inom ramen för hyresrätten. I civilutskottets betänkande redovisas som regel vpk:s förslag mycket knapphändigt. I vanlig ordning hänvisas ofta till behandling av liknande krav vilka avstyrkts tidigare år, och med hänvisning till detta avstyrks de på nytt. Då jag kommenterar en mindre del av våra förslag avstår jag från de delar som Karin Nordlander och Inga Lantz senare kommer att ta upp, nämligen frågor om bostadsbidrag, boendemiljöfrågor och kollektiva boendeformer. Förslagen att all mark som behövs för samhällsbyggande och enskilt ägda hyreshus skall föras över i kommunal ägo är tidigare vpk-krav som återigen aktualiserats och som i dag är synnerligen aktuella och motiverade — dock inte för utskottet, måste jag tyvärr konstatera. Detsamma gäller förslagen om riksdagsuttalande om att kommunal mark bara skall få upplåtas till nyttjande med tomträtt och att den statliga belåningen av flerbostadshus skall begränsas till allmännyttiga och rikskooperativa företag. Den borgerliga utskottsmajoriteten har avstyrkt dessa förslag, i stort sett med hänvisning till tidigare uttalanden. Utifrån situationen för de allmännyttiga bostadsföretagen och deras högre kostnader för förvaltning har vi upprepat våra förslag om kompensationslån för bl.a. de särskilda kostnader som dessa tar på sig för att uppfylla sitt bostadssociala ansvar. Utskottet anser inte att det finns anledning till ett sådant beslut, trots att det av de faktiska förhållandena borde stå klart hur orimligt det är att hyresgästerna hos allmännyttiga företag ensidigt skall belastas med kostnader som samhället borde stå för. Inte heller vill utskottet biträda våra förslag om att räntesubventionerna skall upphöra vid kraftiga värdestegringar på småhus eller att köpeskillingkontrollen vid överlåtelse och försäljning skall skärpas. Förslaget om priskontroll vid överlåtelse av bostadsrätt avstyrks med hänvisning till att man inte funnit anledning att frångå tidigare bedömningar. Man måste verkligen fråga sig om det har lyckats undgå utskottet vad som skett och dagligen sker i fråga om den ökade spekulationen och den våldsamma upptrissningen av priserna på insatslägenheter. Kan inte det ge anledningar till att frångå tidigare bedömningar? Förslagen om åtgärder mot finansiering med strimlade lån avvisas i huvudsak med att det främst är en fråga som hör hemma på skatteområdet. Detta bör givetvis inte hindra ett klart ställningstagande och en begäran om åtgärder för att förhindra välbärgade grupper, som kan betala höga kontantinsatser och utnyttja ränteavdrag, att fortsätta med denna orättvisa. Även förslag om prisstopp på byggnadsmaterial och åtgärder i prispressande syfte då det gäller byggnadskostnaderna avstyrks av utskottet med den närmast ofattbara motiveringen att prisutvecklingen på detta område i förening med gällande prisövervakning inte kan anses motivera en sådan åtgärd. Detta görs trots att man på annat håll i betänkandet kan utläsa vilka våldsamma prisstegringar som har ägt rum. Utskottets betänkande har, fullt förståeligt mot bakgrunden av utskottets borgerliga majoritet, fått en klart borgerlig profil, även om det finns några mindre undantag. Här finns en klar ovilja att ta några nya grepp eller att stödja sådana förslag, som kan få någon avgörande betydelse då det gäller att komma till rätta med den nuvarande krissituationen och åstadkomma någon förbättring för hyresgästerna. Då det gäller bostädernas finansiering, ägandet av marken och hyreshusen, byggnadsmaterial, byggande eller förvaltning liksom bostadsbyggandets omfattning och inriktning menar utskottets majoritet, precis som den borgerliga regeringen, tydligen att allt är ganska bra och att allt skall bestå i stort sett som tidigare. En sådan politik står i skarp motsättning till hyresgästernas, till lönarbetarnas krav på en annan bostadspolitik. Den bostadspolitik som regeringen med stöd av övriga borgerliga partier och till stora delar även av socialdemokraterna för är en utmaning mot hyresgästerna. I kampen för levnadsstandarden upptäcker nu allt flera att kampen mot prisoch hyreshöjningar måste kombineras med lönekampen och att de är delar av samma ekonomiska kamp. Som ett första steg i den kampen kräver vpk som bekant stopp för nya hyreshöjningar. Ett sådant hyresstopp kan realiseras genom ett riktat statligt stöd till de allmännyttiga bostadsföretagen genom avskrivning av underhållslånen och bidrag till sociala och allmänna merkostnader. Vpk har i motion nr 396 visat hur man måste angripa problemen och vilka åtgärder som måste vidtas för en annan bostadspolitik. Våra förslag har med några undantag avvisats, men vi är övertygade om att de kommer att genomföras så småningom i samma takt som rörelsen och opinionen för kraven kommer att öka i styrka och omfattning. Jag yrkar bifall till vpk-motionerna 396, 791, 802, 1065 och 1644 i de delar de behandlas i civilutskottets betänkande nr 26. I civilutskottets betänkande nr 27, som nu är föremål för gemensam behandling med utskottets betänkande nr 26, har man av någon anledning fört ihop frågor som gäller två vitt skilda ting, dels frågor om tomträtt, dels frågor om boendeinflytande. I motionen nr 396 har vpk tagit upp frågan om olika brister i tomträttsinstitutet, hinder och svårigheter för ett effektivt utnyttjande som ett instrument för en social bostadspolitik. Vi menar att det behövs gynnsammare lånevillkor, mera pengar och en vidgad ändamålsbestämning för att kommunerna skall kunna skaffa den mark som behövs för samhällsbyggandet och upplåta den med tomträtt. Vi har därför föreslagit att riksdagen skall ge regeringen till känna att riksdagen anser att tomträttskommittén skall lägga fram sådana förslag som underlättar tomträttsinstitutet. Många av kommunernas problem gällande låneunderlag, ränta och amorteringstid skulle kunna undanröjas, om våra förslag följdes. Vi vidhåller att sådana tilläggsdirektiv till tomträttskommittén skall ges, och jag yrkar bifall till vpk-motionen i den delen. Förslagen om ändringar i bostadssaneringslagen som vidgar de boendes inflytande är även de krav som vpk tidigare fört fram. När vi nu återkommit är det mot bakgrunden av de erfarenheter som har gjorts. Saneringen genomförs med utgångspunkt i en lagstiftning med bestämmelser som i allt väsentligt gäller förhållandet mellan fastighetsägaren och staten/kommunen. Hyresgästerna behandlas i stort sett som mottagare av information. Återflyttningsrätten är svag och osäker. Besittningsskyddet bryts om en fastighetsägare tänker bygga om. Rätten till ersättningslägenhet är inte lagfäst utan bygger på att det är brist på bostäder i området. Någon laglig rätt att delta i samråd eller beslut som berör den egna bostadsmiljön har inte den enskilde hyresgästen. Inte heller har man rätt att överklaga beslut i sak. Hundratals hyresgäster kan alltså hamna i den situationen att de i samband med en sanering eller en ombyggnad av den fastighet där de bor inte betraktas som sakägare, trots att det gäller deras boende, medan fastighetsägare i kraft av sitt ägande har alla möjligheter att driva igenom sin vilja. Vpk menar att hyresgästerna måste få exempelvis samma rättigheter som de som villaägare har att påverka planer, överklaga beslut osv. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen även i denna del.

Herr talman! Per Bergman, Per-Olof Strindberg och Tore Claeson har tillfört ärendet synpunkter från deras resp. synvinklar på bostadspolitiken. Jag skulle vilja försöka ge en översiktlig karakteristik av ståndpunkter i utskottsbetänkandet och inte ta upp alla de frågor som behandlats — inte ens alla reservationspunkterna. Det undvek också Per Bergman att göra. Om vi f. ö. tog uppallt, skulle vi inte kunna leva upp till kammarens anspråk på att vi skall försöka korta ned överläggningstiderna här i kammaren. Jag skall i det här sammanhanget i stort sett också gå förbi frågorna om bostadsbidragen — talarlistan ger anvisning om att vi får en debatt i debatten i det ärendet efter bostadsministerns inlägg. Voteringsmässigt är det fråga om ett mycket stort antal delförslag från regering och motionärer. Vi har försökt att få förslagen så sakligt överblickbara som möjligt genom att också dela upp yrkanden. Men vi har samtidigt försökt att hålla ihop dessa delförslag och sätta in dem i ett mönster som avser att spegla huvudfrågorna i riksdagens politiska bedömningar. De som varit med några år i de bostadpolitiska debatterna vet att man startade med kravet på flera bostäder och på att knappa resurser skulle fördelas på det ena eller det andra sättet. Tyngdpunkten sköts sedan alltmer över till bristerna i miljön i stort — inkl. de sociala relationerna. Nedgången i produktionen under 1970-talet har på nytt byggt upp krav på en ökad bostadsproduktion. Vi ser hur en direkt bostadsbrist gör sig gällande i vissa orter. De preliminära statistiska uppgifter som lämnats om igångsättning under de två första månaderna i år visar att det på nytt är en viss svacka, som vi naturligtvis förväntar oss är tillfällig. Regeringen anser sig nu formule ringsmässigt sett ha löst det här problemet — den säger i propositionen att resurserna räcker för att bygga mer. Det är bara att sätta i gång att bygga. Ramarna är inga ramar, säger regeringen, utan även i fortsättningen bara en registrering av det byggande som kommunerna genom länsstyrelserna rekvirerar. På den här punkten har utskouets alla ledamöter utom folkpartiets representanter gått samman om en gemensam skrivning. Vi anser att regeringens hållning visar en passiv inställning och att regeringen nu tar alltför lätt på problemen. Det saknas sådana konkreta förslag som man har rätt att vänta sig från regeringens sida i den situation som vi nu har. Nu kommer naturligtvis bostadsministern att invända att ett uttalande från civilutskottet av den här typen inte ger några hus. Det har hon i så fall rätt i — men den politiska realiteten är i alla fall att det här ställs ett krav på staten, företrädd av regeringen, att föreslå faktiska åtgärder. Uttalandets värde för att markera en önskad högre ambitionsnivå är också obestritt — det gäller ju här inte att anta en lag eller att anslå pengar. Det är ett riktmärke för hur riksdagen i fortsättningen kommer att reagera även i mer konkreta situationer. Socialdemokraternas bidrag till den här frågan är i allt väsentligt två förslag. Det ena är att införa tilläggslån för resten av året, det andra att man vill ha fram ett — som man kallar det — utvecklingsprogram för samhällsbyggandet. När det först gäller tilläggslånen är förslaget liksom tidigare år kopplat till att riksdagen beslutar om en diffus ytterligare prisövervakning. Här pågår genom prisoch kartellnämnden — helt enligt vad motionärerna också vill — undersökningar av entreprenadpriserna. Det kan inte hjälpas att man får ett intryck av att inte ens motionärerna vill ha fram tilläggslånen — yrkandet är alltid upphängt på att någonting annat skall göras. När det sedan gäller utvecklingsprogrammet, som vi kanske skall återkomma till senare under debatten också, har det i den socialdemokratiska motionen presenterats en sammanfattande syn på det framtida samhällsbyggandet. Bakgrunden är en essäliknande beskrivning av samhällsbyggandet i framtiden —en beskrivning som jag och många andra kan ansluta oss till i långa stycken. Självfallet måste vi ägna oss åt förnyelse av den befintliga bebyggelsen; då tänker jag på de sammantagna miljöfunktionerna. Det är väl också obestritt att en utgångspunkt skall vara det bostadssociala syftet, att energihushållningens krav skall beaktas och att man skall ta hänsyn till alla de andra faktorer som motionärerna räknar upp. Jag vänder mig alltså inte mot det budskapet som sådant, trots att det med sin utformning inte löser konflikter mellan motstridiga intressen. Det är ju i sak en beskrivning av intressen som skall beaktas i den fysiska planeringen. Vi ser det som närmast självklart att någon sorts generalisering av dessa materiella planeringskrav kommer att gå in i en reviderad bygglag. När utskottet nu säger nej till motionsyrkandet, innebär det att man inte har funnit anledning att tillstyrka målformuleringar som inte löser konflikter och att kalla dem för ett utvecklingsprogram. Det innebär också att vi inte tillstyrker det konkreta första steg som motionärerna anvisar: en samlad utredning som skulle täcka det mesta av såväl planering enligt byggnadslagen som bostadsbyggnadsprogrammen. Det är den bristen på precision och konkretion som måste överbryggas. Vi håller nu i utskottet på med behandling av konkreta motionsförslag om genomförande av förnyelse, och vi noterar också att regeringen har på sitt bord en konkret fråga om hur förnyelsefrågorna skall utredas. Bakgrunden är ett förslag från cheferna för planverket och bostadsstyrelsen. Jag får hoppas att socialdemokraterna i det sammanhanget kan bidra till någonting konstruktivt och påtagligt; vi måste börja med analyserna och inte med slutsatserna, vi måste alltså finna lösningar för att genomföra åtgärder. Det jag nyss sade om två toppar av intresse för volymfrågorna innebär inte att intresset för boendemiljöfrågorna minskat. Den här gången skall vi inte tillåta att volymfrågorna tränger ut frågan om hur vi vill bo — en fråga som inte endast berör lägenheter, utan som berör den totala miljön. Betoningen av förnyelsefrågorna innebär inte heller att vi skall ägna nyproduktionen mindre uppmärksamhet. Jag vill också betona att förnyelse inte bara är en fråga om stadsförnyelse — det är också en fråga om förnyelse av alla typer av bostadsmiljöer. Förnyelsefrågorna i mindre orter och på landsbygden fordrar en speciell uppmärksamhet — där måste de ses i samband med krav på kompletteringar och utbyggnader. Bostadspolitiken har alltid haft sina jämställdhetsfrågor när det gäller bostadens pris. Den debatten har hittills i regel ägnat uppmärksamhet åt effekterna av skilda ägaroch upplåtelseformer. Det står väl helt klart att när vi talar om jämställdhet i den här meningen, så är det effekten av de bostadspolitiska mål och de krav på boendeinflytande som vi har en bred uppslutning kring. Det är därmed till en början klart att det inte finns anledning att aktivt söka nya former för att se på bostaden som ett allmänt försäljningsoch kreditobjekt. Det är väl också en brett förankrad uppfattning att vi måste få de bostadspolitiska synpunkterna beaktade redan i skattelagstiftningen, så att vi slipper skapa ett komplicerat system med korrigerande beslut. En typ av bristande jämlikhet som inte beaktas tillräckligt är den ökande belastningen för dem som bor i glesbygdsområden och inte kan ta till vara några prispressande samproduktioner. När utskottet nu riktar uppmärksamheten mot denna situation är detta ett viktigt steg mot en utjämning. En annan viktig och ofta förbisedd faktor är att kreditvillkoren i vissa områden ger högre årskostnader än i andra genom kortare amorteringstider. Enligt min mening är dessa och andra likartade frågor av mycket stor vikt, om man vill skapa faktiskt likartade boendeförutsättningar. När man kommit in i ett system för bostadsfinansiering som växt fram utifrån centralt formulerade principer ger systemet i sig vissa styreffekter. När det gäller ombyggnad kommer nybyggnadskraven lätt i konflikt med de skilda tekniska förutsättningarna och kostnadsskillnader som detta medför. Det är inte alltid självklart att växlande krav från de boendes sida kan beaktas. Här tvingas vi förr eller senare att prioritera normkraven. Det är en självklarhet att staten måste hårt hävda krav från vissa grupper — 1. ex. äldre och handikappade — liksom säkerhetskrav. Men det borde bakom finnas ett större spelrum när det gäller mer speciella och kostnadskrävande kvaliteter. Det här är ett generellt problem — det finns en given motsättning mellan nybyggnadsnormerna och viljan att utnyttja de befintliga husen och miljöerna. Bostadsbyggandet kopplas i statlig hantering beslutmässigt ofta bort från samhällsplaneringsfrågorna i vidare bemärkelse. I praktiken blir ju bostadsmiljöernas fysiska grunddrag bestämda då man formellt sett tillämpar byggnadslagstiftningen. Då denna planläggning och planering görs i kommunerna påverkas utfallet av regionalpolitiska värderingar. Det betänkande som vi nu behandlar är, liksom tidigare betänkanden i samma ärende, avgränsat enligt de gällande administrativa ramarna. Det kan från kommunal horisont ofta tyckas vara litet verklighetsfrämmande. Det beror självfallet på att vi har en bostadssektor som domineras av byggarna i skilda former — byggare som av självklara orsaker under lång tid sett det hela ur producentsynpunkt. Den här speciella sektorsrollen blockerar många nödvändiga nya utgångspunkter för tänkandet i statliga organ och även här i riksdagen. Men jag hoppas att vi gemensamt skall börja se de här samhällsbyggnadsfrågorna mer samlat. Det jag nu sagt leder över till de markfrågor som aktualiserats i betänkandet. En sådan är utskottets förslag mot — en moderat reservation — att öppna möjlighet för mer långfristiga markförvärvslån för turism och rekreation och att begära en översyn i övrigt. Det här tycker jag är ett positivt förslag, som det finns anledning att poängtera även om det inte rör centrala bostadsfrågor i traditionell mening. Denna moderatreservation utgår från den gamla ståndpunkten att vi skall sluta med markförvärvslångivningen helt och hållet. Jag hade i utskottet vissa förhoppningar om att moderaterna skulle visa upp sin nya bostadsoch markpolitiska profil litet mer helhjärtat. Men vi får väl vara tacksamma ändå. Moderaterna har faktiskt ställt sig bakom flera skrivningar av en typ som man tidigare skulle ha reagerat mot. I fråga om ägarkategorierna skriver man nu under på 1974 års riktlinje, man är med på att bostadens pris — med beaktande även av lånevillkor och skatteregler — skall återspegla boendevärdet, köpeskillingskontroll accepteras, m.m. Att sedan den 95-procentiga lånegränsen, det individuella valet av tomträtt och förordet för ägarlägenheterna kvarstår visar ju att man håller stilen i vissa frågor. Om inställningen i övrigt nu också kommer att återspegla sig i moderata program och moderat handlande har vi kanske fått en öppning som kan vara till nytta för den framtida bostadspolitiska debatten. Vpk:s förslag har inte i någon större utsträckning vunnit utskottets gillande — det är ett helt riktigt konstaterande som Tore Claeson gjorde. Jag vill betona att en läsning av motiven visar att det inte överallt är oöverstigliga klyftor mellan vpk och utskottet. Men vpk gör alltid så — och det är kanske avsiktligt — att man lägger fram förslag av en sådan typ att utgången på förhand är given, även om det finns överensstämmelser i utgångspunkterna. Man har en programmatisk överbyggnad som gör att förslagen inte kan vinna gehör hos de övriga partierna. Den programmatiska överbyggnaden skall vi väl inte ta uppen diskussion om här. Tore Claeson konstaterade själv i sitt inlägg här att vpk:s förslag förutsätter ett socialistiskt samhälle — endast i ett sådant samhälle skulle förslagen kunna genomföras. Ett socialistiskt samhälle skall vi ju inte ha, och därför blir en diskussion om vpk:s förslag mer hypotetisk. Avslutningsvis skall jag kortfattat beröra några av de socialdemokratiska reservationerna. I spekulationsavsnittet har socialdemokraterna fem reservationer. Jag har inte fattat det så att reservationerna innebär att det föreligger några stora sakliga motsättningar mellan socialdemokraterna och de andra partierna. Det är väl närmast så att man har velat visa upp någon form av politisk aktivitet i den här delen, även om det i praktiken inte får någon effekt. För att undvika alla missförstånd vill jag notera att jag är lika angelägen som Per Bergman om att bostadsministern i de här avsnitten snart redovisar sina s.k. fördjupade överväganden med anledning av det material som på olika sätt har tagits fram. Herr talman! Jag skall inte gå vidare och i detalj ta upp varje reservation. Jag yrkar bifall till vad utskottet hemställt i betänkandet nr 26 i de delar till vilka det inte fogats reservationer från utskottets centerpartistiska ledamöter. I de fall sådana föreligger yrkar jag bifall till dessa reservationer, som närmare kommer att redovisas av Sven Eric Åkerfeldt. Slutligen yrkar jag bifall till utskottets hemställan i betänkandet nr 27.
Herr talman! Jag ber utskottets ordförande om ursäkt för att jag begär replik. Vi hade kommit överens om att inte göra det. Jag skall emellertid göra mitt genmäle så litet polemiskt som möjligt. Jag måste notera att det tydligen uppkommit något beklagligt missförstånd, eller också är det taktiska skäl som ligger bakom det som Kjell Mattsson sade om vår motion angående ett utvecklingsprogram. Denna motion har inget direkt samband med frågan om ett ökat bostadsbyggande. Allt hör visserligen samman här i livet, men i det här fallet är väl avståndet stort! Det är inte fråga om ett försök att ena motstridiga målsättningar utan om att försöka samverka för att kunna genomföra våra mål, att samverka för att lösa finansieringsfrågorna osv. Vad detta har att göra med en kommande behandling i utskottet av en annan motion förstår jag inte. Om utskottsordföranden vill läsa den promemoria som generaldirektören har sänt till departementet, och om han också vill läsa vår motion för ett år sedan och vår motion i år kommer han att finna sambandet.
Herr talman! Jag vill på två punkter bemöta vad Kjell Mattsson sade. I motsats till Kjell Mattsson, som jag uppfattade honom, anser jag att det finns motsättningar i fråga om de mål som har ställts upp för sanering och ombyggnad och kraven på inflytande från de boende. Det är viktigt att saneringen i första hand ses som en social fråga. Det handlar om förändringar i en bebodd miljö. Vidare måste saneringen, förbättringarna, gälla hela stadsmiljön, inte bara enskilda hus och lägenheter. Barn och gamla skall kunna använda denna miljö utan att riskera liv och hälsa. Det innebär att exempelvis sådant som biltrafik och genomgångstrafik måste bort från de sanerade stadsdelarna och kollektivtrafiken måste byggas ut. Förutsättningarna för ett minskat tryck från biltrafik och kommersiella krafter är naturligtvis i förlängningen en regional omfördelning även av arbetsplatserna med en utbyggnad av industri och kontor i ytterområdena. Men det väsentliga i detta sammanhang och anledningen till att jag begärde replik är att här finns det en motsättning. De boende har inte möjlighet att påverka miljön, de har inte samma möjligheter som exempelvis en villaägare, och deras möjligheter ligger milsvitt från de möjligheter som en fastighetsägare har bara genom sitt ägande. De förslag som vpk har ställt i år till riksdagen, av vilka en del behandlas i detta betänkande, är av en sådan typ att de går att genomföra. Jag skulle kunna räkna upp en hel del förslag från kommunisterna under årens lopp som då de behandlades första gången ansågs helt orealistiska men som sedan ganska snabbt har kommit tillbaka, delvis i andra tappningar men innehållsmässigt likadana, och genomförts. Vi har i de konkreta yrkanden som vi har ställt i anslutning till våra motioner inskränkt oss till sådana krav som väl går att genomföra utan att vårt nuvarande samhällssystem förändras.